Herr talman! Jag vill läsa upp för finansministern från Eko-intervjun. Reporten hänvisar till finansplanen och säger: ''Det står att Sveriges höga skattetryck är en viktigt orsak till ekonomins försämrade utvecklingskraft. Det är ju inte vad du säger?'' Westerberg: ''Nej jag tror inte att sambandet är särskilt starkt. Däremot finns det enskilda skatter som varit hämmande. Men om du tittar på det totala skatteuttaget och ser på dess effekter på tillväxten då tycker jag det är svårt att till fullo instämma i den mening du läste upp.'' Det finns alltså en rad punkter som är centrala formuleringar i regeringens finansplan. Finansminister skall inte försöka undervärdera vad formuleringarna innebär för den ekonomiska politiken. Det må hon göra. Men faktum är att detta utgör centrala formuleringar som Bengt Westerberg har tagit avstånd från. Jag konstaterar då att finansministern i den här debatten har tagit avstånd från Bengt Westerbergs kritik mot finansplanen. Det finns olika uppfattningar om de centrala skrivningarna i finansplanen när det gäller den ekonomiska politiken.
Herr talman! Jag kan inte förmå Jan Bergqvist att dra några andra slutsatser än vad de själv vill. Men låt mig påpeka några saker. Korrekt skall ändå vara korrekt. Frågan om skattetryckets samband med den ekonomiska tillväxten är komplicerad. När man ritar upp ett diagram får man inte en rät linje utan en punktsvärm. Däremot kan vi konstatera att skattetrycket i Sverige har nått så betydande nivåer att en sänkning av praktiskt taget varje skatt skulle vara positiv för den ekonomiska tillväxten. Det finns undantag. Det gäller t.ex. alkohol och tobak. Det finns kanske möjlighet att sänka andra skatter som inte skulle ha någon stor positiv effekt på tillväxten. Men man kan utgå från att flertalet skattesänkningar kommer att ha positiva effekter på den ekonomiska tillväxten. Det beror på att det är så höga från början efter åratal av socialdemokratisk politik. Läget är förmodligen helt annorlunda i ett land där skattekvoten är kanske 35 % i stället 55 %. Då blir det ett annat samband. Det illustrerar svårigheten att diskutera skattepolitik i termer av skattekvot. Det är viktigare att prata om enskilda skattesatser.
Herr talman! Det där var en uppmaning som också kan rikta sig till biträdande finansministern. I ett pressmeddelande har han sagt att ett sänkt skattetryck är en viktig förutsättning för ökad tillväxt. Han borde nyansera det uttalandet.
Herr talman! Jag tror att den viktigaste slutsatsen man kan dra här är att Jan Bergqvist inte vill förstå. Det beror naturligtvis på att Jan Bergqvist är totalt ointresserad av att över huvud taget sänka några skattesatser i Sverige. Det går naturligtvis att tänka sig att sänka vissa skattesatser och höja några andra -- om man promt vill behålla ett högt skattetryck. Det är möjligt att det skulle åstadkomma några förbättringar för företag, men knappast för hushållen i Sverige. På den nivå där det svenska skattetrycket nu befinner sig, efter en lång tid av socialdemokratisk skattepolitik, är det min bedömning, och den bedömning som står i finansplanen och den bedömning som Bengt Westerberg har gjort i rader av uttalanden och skrivningar, att sänkningar av strategiskt viktiga skattesatser har positiva effekter för den ekonomiska tillväxten och därför bör genomföras. Jan Bergqvist vill tvärtom höja ett antal av dessa strategiska skattesatser. Om Jan Bergqvist finge möjlighet att genomföra dessa höjningar, är jag övertygad om att han skulle få se negativa effekter på den ekonomiska tillväxten. Jag är glad att så inte är fallet.
Herr talman! I Svenska Dagbladet står det att Westerberg medger att han nu har en annan syn på behovet av skattesänkningar än den som redovisades i Ny Start För Sverige och i finansplanen. I artikeln finns ett citat, som såvitt jag vet Bengt Westerberg inte har dementerat, där det framgår att hans bedömning är annorlunda än den som görs i finansplanen.
Herr talman! Jag tycker att de citaten skall läsas med en viss försiktighet. Jag har själv gett uttryck för en viss ökad handlingsfrihet vad gäller t.ex. sänkningen av mervärdesskatten, som var ett viktigt inslag i Ny Start För Sverige. Ser vi enbart på de internationella kraven och förutsättningarna, har vi sannolikt mer tid på oss i Sverige att sänka mervärdesskatten. Det behöver inte ha åstadkommits en anpassning redan till den 1 januari 1995. Vi har från den utgångspunkten längre tid på oss. Det är viktigt att slå fast det. Det finns andra skäl till varför det är angeläget att genomföra en sänkt mervärdeskatt. Det ger enskilda medborgare en större beslutsrätt över sina egna inkomster. Jag tycker att det är viktigt. Men det tycker förmodligen Jan Bergqvist inte är viktigt.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
Herr talman! Jag väckte inte denna fråga för att få till stånd en skattepolitisk debatt. Jag ser fram emot den när jag skall replikera finansministern när det gäller innehållet i skattepolitiken. Jag väckte frågan för två veckor sedan för att få klarhet i vad regeringen står för när det gäller den ekonomiska politiken. Där har det kommit fram mycket tydligt att Anne Wibble inte delar Bengt Westerbergs uppfattning att skrivningarna i finansplanen är kategoriska. Hon har tydligen inte varit medveten om att han har sagt det. Det anmärkningsvärda är att det pågår en kampanj utåt av regeringens ledamöter, där biträdande finansministern går ut mycket hårt och understryker sambandet mellan skattesänkningar och tillväxt. Bengt Westerberg är inte särskilt aktiv i debatten just nu, men Olof Johansson säger det motsatta. Detta skapar oklarhet om regeringens ekonomiska politik.
Herr talman! Om Jan Bergqvist är ute efter klarhet, föreslår jag att han läser finansplanen. Lägg den under huvudkudden varje kväll! Han skall då finna att det står samma sak hela tiden. Det är den politiken som gäller.
Herr talman! Kvar står att vice statsministern säger att skrivningarna i finansplanen är kategoriska. Han säger också att han gör en annan bedömning än den som görs i finansplanen.
Herr talman! Kvar står, vilket jag har sagt ett par gånger, att den ekonomiska politik som beskrivs i finansplanen har blivit möjlig enbart med hjälp av mycket stora insatser från biträdande statsministerns sida. Därmed får man säga att den i hög grad är en produkt av hans ansträngningar. Det tycker jag är bevis nog för att denna ekonomiska politik också omfattas av vice statsministern liksom av alla övriga statsråd som finns i regeringen. Jag tror att Jan Bergqvist skulle må bra av att läsa det som i regeringskansliet går under benämningen regler om gemensam beredning. När man lägger fram propositioner har de varit föremål för gemensam beredning. Det innebär att hela regeringen står bakom de förslag som läggs fram.
Herr talman! Jag beklagar att debatten förlängs ytterligare, men jag måste ändå protestera mot Anne Wibbles sätt att lägga upp debatten. Hon talar om att man till stora delar är överens i regeringen. Det vore väl konstigt annars. Jag har åberopat konkreta uttalanden av Bengt Westerberg och frågat om finansministern instämmer i den kritiken eller inte. Finansministern argumenterar hela tiden som om dessa kritiska uttalanden över huvud taget inte existerade. Låt mig överlämna utskriften från Ekot. Då kommer finansministern att se att de finns där.
Herr talman! Just därför att jag har utskriften från Ekot och de olika TT-telegrammen, tidningsartiklar m.m., kan jag vara precis så utförlig i diskussionen som jag har varit. I de skrivningar som finns i finansplanen talas det om preliminära bedömningar. När vi tar ställning och gör de slutliga bedömningarna, de som inte är preliminära, krävs det ett mera utförligt underlag än det som finns nu. Det är just därför det står
Herr talman! Men finansministern, varför säger Bengt Westerberg då att han gör en annan bedömning än den som står i finansplanen?
Herr talman! Den bedömning som görs i finansplanen -- jag har upprepat det till leda -- har enbart varit möjlig att genomföra genom de mycket aktiva insatser som socialministern har gjort, inte minst på det sociala området men också inom den ekonomisk-politiska diskussionen. De bedömningar som det finns anledning att återkomma till vid ett senare tillfälle, nu närmast i kompletteringspropositionen, rör det som i finansplanen formuleras som preliminära bedömningar.
Herr talman! Mycket fakta har jag hört av finansministrar, men sällan så litet.

Herr talman! Lennart Fridén har frågat mig om det just nu förbereds några åtgärder angående beräkningen av pensionärers avgifter för sjukhusvård eller om jag har för avsikt att under den närmaste tiden behandla denna fråga. Enligt Lennart Fridén kan vårdavgiften för pensionärer för sjukhusvård numera sägas vara regressiv, dvs. det finns ett högsta belopp som dras från pensionen och som minskar i relation till dess storlek. Enligt Fridén är det också förvånande att denna avgift, som beräknas och tas ut som ett avdrag på utgående allmänna pensionsförmåner, endast utgår från svensk pension och hänsyn således inte tas till t.ex. Det nuvarande avgiftssystemet vid sjukhusvård för ålderspensionärer har gällt sedan år 1989, då det avgiftsfria året för dessa pensionärer avskaffades. Avgiftssystemet motsvarar i princip det som har gällt till utgången av år 1991 vid sjukhusvård för sjukpenningförsäkrade. Avgiften per vårddag utgör för närvarande högst 65 kr., dock högst en tredjedel av summan av utgående pensionsförmåner från den allmänna försäkringen före skatt. Före år 1989 gällde att när det avgiftsfria året förbrukats ankom det på sjukvårdshuvudmännen att själva ta ut en avgift. Detta system med s.k. En viktig utgångspunkt för utformningen av det nya avgiftssystemet fr.o.m. år 1989 var att det skulle vara enkelt och att några tillämpningssvårigheter inte skulle behöva uppkomma. Enligt min bedömning uppfyller det nuvarande avgiftssystemet, som således administreras av riksförsäkringsverket och försäkringskassorna, dessa krav. En återgång till ett sådant system som Lennart Fridén förordar, med en avgiftsberäkning i varje individuellt fall enligt vad som gällde före den 1 april 1986 för utförsäkrade pensionärer anser jag inte vara motiverat. Bl.a. kräver ett sådant system en kraftig ökning av de personella resurserna på främst försäkringskassorna och därmed en ökad byråkratisering. Avslutningsvis vill jag nämna att frågan om ett överförande av administrationen av sjukhusvårdsavgifterna för pensionärerna kommer att tas upp med företrädare för sjukvårdshuvudmännen i anslutning till överläggningarna om ersättningar till dessa från sjukförsäkringen för tiden efter år 1992. Ett överförande av denna administration till huvudmännen förutsätter sannolikt ett ändrat avgiftssystem, och i det sammanhanget bör de synpunkter som Lennart Fridén för fram eventuellt kunna övervägas.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min fråga. En av anledningarna till att jag har ställt frågan är att jag under nio år som överförmyndare i en storstad som Göteborg har kommit i kontakt med ganska många fall med åldringar som har varit intagna, där gode män har kunnat redovisa vad de har upplevt som ganska obegripliga skillnader i avgiftsavdraget på pensionen. Vi kan ta ett exempel. Två damer delar rum på ett vårdhem. Den ena har vad vi kan kalla en normal svensk folkpension med ATP och betalar full avgift, som i dag är 65 kr. Damen som ligger i sängen bredvid har en miljonförmögenhet på banken och dessutom amerikansk pension och betalar enligt beskedet från försäkringskassan 40 kr. om dagen för samma vård. Det är inte svårt att förstå att man i detta sammanhang tycker att det är litet orättvist. Det finns t.o.m. gode män som har hävdat att de arbetar för att det skall bli så stort arv som möjligt till arvingarna, medan en del andra får betala fullt ut för vården. Jag har så sent som strax före kl. 12 i dag diskuterat med en person på försäkringskassan i Göteborg -- jag känner till den ganska bra och vet vem jag skall vända mig till. Men där tycker man inte att detta är konstigare än differentiering i andra fall, t.ex. när det gäller KBT. Det sker redan nu en individuell prövning. Jag fick veta i dag att avgiften varierar från ca 30 kr. upp till 65 kr. De beräkningarna måste göras i vilket fall som helst. Man tyckte att det inte var så stora merkostnader och så mycket byråkrati som skulle till. I slutet av svaret säger statsrådet att i och med de förhandlingar som är på gång mellan de nuvarande och de tillträdande huvudmännen kan det ske en förändring härvidlag. Jag kanske får avvakta och se vad den innebär. Men jag förstår dem som tycker att det i högsta grad är stötande när en person med miljonförmögenhet knappt betalar den administrativa kostnader för att ligga intagen, medan andra får betala fullt ut.
Herr talman! Jag har i likhet med Lennart Fridén förståelse för de människor som tycker att det vore bättre med en tingens ordning där beräkningen skedde med större precision. Jag har i mitt svar velat peka på att vi här, som på så många andra områden, tvingas göra en avvägning mellan önskemålet om en millimeterrättvisa å ena handen och å andra handen önskemålet att ha så litet byråkrati och administration som möjligt. Som Lennart Fridén avslutningsvis sade kan frågan komma upp relativt snart igen.
Herr talman! Det kan vara ett tips för den som vill undgå allt förstora utgifter när vederbörande blir äldre att skaffa sig en utländsk pension.

Herr talman! Barbro Westerholm har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra efterlevnaden i Sverige av den internationella kod för marknadsföring av modersmjölksersättningar som antogs av WHO:s generalförsamling år 1981. Som riktlinjer för tillämpning av den internationella koden gav socialstyrelsen, och jag tror att den frågande väl vet det, år 1983 ut allmänna råd om marknadsföring av bröstmjölksersättningar. Råden vänder sig såväl till producenter och distributörer som till dem som har ansvar för uppfödning av spädbarn. Enligt vad jag erfarit efterlevs marknadsföringen av bröstmjölksersättningar i enlighet med de principer som lagts fast. Kodens syfte är att stödja amningen. Koden har sin största betydelse i utvecklingsländerna men har naturligtvis betydelse även i ett land som Sverige. WHO, som följer amningsutvecklingen, begär för detta ändamål in rapporter från de olika medlemsländerna. För Sveriges del ombesörjer socialstyrelsen denna rapportering. Den senaste rapporten sammanställdes i juli 1991, således för ett halvår sedan. Amningsfrekvensen i Sverige har utvecklats på ett positivt sätt under de senaste decennierna och ligger i jämförelse med många iländer på en förhållandevis hög nivå. Lägst var den i början av 1970-talet för att sedan stadigt öka till år 1988, varefter frekvensen i stort sett varit oförändrad. Nästan alla mammor påbörjar amning. Ca 85 % ammar helt eller delvis när barnet är två månader och omkring hälften när barnet är sex månader. Som komplement till de allmänna råden ger socialstyrelsen ut broschyren ''Lättare att amma'', vilken riktar sig till nyblivna mödrar. Denna broschyr omarbetades för mindre än ett år sedan. Eftersom amningen bedöms vara viktig ger regeringen också bidrag till organisationen Det mer direkta ansvaret för att personal erhåller vidareutbildning och för att föräldrar får vederhäftig information åligger sjukvårdshuvudmännen. Statens roll är närmast att stödja det lokala arbetet. Genom inrättandet av folkhälsoinstitutet kommer möjligheterna att förstärka insatserna för en förbättrad folkhälsa att utökas. I samband med institutets inrättande kommer man att diskutera den framtida hanteringen av olika folkhälsofrågor. Dit hör kostfrågor generellt, varav amningsfrågor är en viktig del.
Herr talman! Ja, det var en stor dag för de nordiska länderna när Världshälsoförsamlingen 1981 antog den aktuella koden för marknadsföring av bröstmjölksersättningar och därmed tog ställning för amning. Vi hade verkligen slagits för att få igenom det här och det var ingen lätt match vi hade. Men sedan konstaterade vi att det inte var lika lätt att driva igenom det hela här hemma. Det handlade bl.a. om tryckfrihetsförordningen. Frågan blev litet styvmoderligt behandlad. Socialstyrelsen gav allmänna råd 1983 och 1986, som statsrådet nämnde. Dessutom förekom en nationell amningsrapportering. Sett till medeltalet när det gäller dessa siffror kan det hela se bra ut. Men om man studerar materialet litet närmare, ser man att det finns klara regionala skillnader. I Stockholm t.ex. ammades ungefär 73 % av barnen efter två månader. Motsvarande siffra för Malmö var 63 %. Här finns alltså en skillnad. Men framför allt finns det en skillnad mellan olika grupper -- t.ex. mellan olika invandrargrupper -- i samhället. Bland dem som kommer från Turkiet, Grekland och Vietnam är siffrorna när det gäller amningsfrekvensen betydligt lägre. Man har tagit efter ett storstadsbeteende i sitt hemland och tagit med sig detta hit. Man använder sig således av bröstmjölksersättningar. Informationen når alltså inte ut till dessa grupper. Jag är glad över att folkhälsoinstitutet får ytterligare en uppgift, för jag tror mycket på detta institut. Vidare hoppas jag att man skall se till att den här informationen når de grupper där amningsfrekvensen är låg. Det är barnen jag tänker på, för det här är viktiga saker för barnens hälsa och framtid. Sedan tycker jag att det är värdefullt att frivilligorganisationer får ett bra stöd. Här har arbetslivsfonden varit litet njugg. Men jag hoppas att det blir ett bra stöd i fortsättningen.
Herr talman! Fråganden har mycket ingående kunskaper i detta sammanhang, bl.a. från tidigare yrkesverksamhet. Jag vet att fråganden också fortsätter att följa dessa frågor. Det här är, som jag nämnde i mitt svar, ett väldigt viktigt område. De regionala skillnader och även de skillnader som finns mellan olika grupper i Sverige som fråganden här nämner finns säkert. Det är viktigt att framför allt få till stånd förbättringar för de grupper som uppvisar de sämsta siffrorna. Speciellt gäller det kanske att få till stånd förbättringar redan från första början i ett barns liv. Frågan om stöd till frivilligorganisationer får vi pröva nästa gång vi tar ställning i detta avseende.
Herr talman! Jag tackar för svaret och följer det hela med stort intresse.

Herr talman! Barbro Westerholm har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att kostnaderna för blodgivning i hemmet inte skall leda till att patienterna tas in på sjukhus i stället. Om säkerhetsaspekterna kan uppfyllas, får sjukvårdshuvudmannen i samråd med patienten bedöma om det finns praktiska förutsättningar för att ge blodtransfusioner i hemmet. Jag utgår från att detta kan ordnas i samverkan mellan den öppna och den slutna vården på ett sådant sätt att patienten inte åsamkas ökade kostnader. Enligt socialstyrelsen har styrelsen ännu inte fått några signaler om att kostnader som drabbar patienten skulle utgöra något hinder för blodtransfusioner i hemmet. Jag har därför för närvarande inte någon orsak att vidta några särskilda åtgärder med anledning av vad Barbro Westerholm frågat. Skulle det senare framkomma uppgifter som tyder på att kostnadsaspekten skulle vara ett avgörande hinder för blodtransfusioner i hemmet får jag naturligvis studera frågan närmare.
Herr talman! Bakgrunden till min fråga är faktiskt ett brev från företrädare för onkologiskt centrum i Stockholms läns landsting. Där har avdelningsföreståndarna påtalat den höga kostnad som resp. enhet har för blodtransfusioner i hemmet. Den är 600--700 kr. per påse plus transport. De har kontaktat socialstyrelsen, som har sagt att detta var en intressant fråga. Man skulle återkomma. Läkemedelsverket har hänvisat till att blodprodukter inte är receptbelagda. Det hela är litet konstigt. Om man får blodersättningsmedel kan man alltså få en rabatt, men om man får blodet som sådant, får man ingen rabatt. Det här leder till att man av penningskäl, med omtanke om patientens ekonomi, kan välja en dyrare och en mindre lämplig vårdform, nämligen sluten vård, än vad som skulle vara fallet om blodtransfusioner skulle kunna rabatteras. Det finns flera sådana här systemfel inom läkemedelsområdet. Jag är ute efter att man, om vi nu får en ny läkemedelslag som ju är aviserad till våren, försöker undanröja sådana här snårigheter så att ingen av penningskäl försöker gå runt systemet och egentligen gör det mera opraktiskt för patienten och också dyrare för samhället. I det här fallet är det billigare att vårda patienten hemma än att ta in patienten på sjukhus. Det finns andra exempel där man skriver ut patienter från sjukhus för att nedbringa läkemedelskostnader för sjukhuset, som statsrådet säkert väl känner till från sin tidigare landstingserfarenhet. Vad jag är ute efter är alltså att man i samband med läkemedelspropositionen försöker få bort det här hindret för rationell vård.
Herr talman! Barbro Westerholm och jag har samma inställning i sakfrågan, dvs. att vi inte skall ha sådana system som styr bort från den önskade utveckling som innebär att fler människor, om de vill, skall kunna få vård i hemmet. Vi bör alltså inte ha regelsystem som snedvrider det hela. Det som framför allt har skilt oss åt är att de uppgifter som jag har inhämtat tyder på att så inte är fallet på det här området. De uppgifter som jag nu får från Barbro Westerholm tyder på att det inom socialstyrelsen skulle finnas uppgifter som jag inte hunnit få ta del av på grund av den korta tid som gått sedan jag fick frågan i fredags. Men jag skall omedelbart ta reda på om det är ett reellt problem eller om det är ett formelt problem som inte har så stor betydelse i praktiken. Vad gäller möjligheterna att inarbeta detta i den proposition om läkemedelslag som skall föreläggas riksdagen under våren får vi se om vi hinner ta med det i sammanhanget. Det är fråga om en stor och omfattande proposition.
Herr talman! Jag hoppas att det går att hitta en lättvunnen lösning på det här och att inte heller anpassningen till EG skall lägga hinder i vägen. Sådana signaler har nämligen kommit från läkemedelsverket. När det gäller blod är det knappast så att vi kommer att exportera det till andra EG-länder med tanke på den WHO överenskommelse som vi har om att vara självförsörjande. Det här är ett internt problem, där jag som sagt hoppas att EG inte lägger hinder i vägen för en praktisk lösning.

Herr talman! Eva Johansson har frågat mig om samma möjligheter till stöd ur allmänna arvsfonden till ungdomslokaler gäller för alla ungdomsorganisationer. Frågan har ställts med anledning av att regeringen har beviljat 4 milj.kr. ur allmänna arvsfonden till trossamfundens lokaler för ungdomsverksamhet. Först vill jag säga att detta stöd till trossamfundens lokaler för ungdomsverksamhet har utgått under åtskilliga år. Stödet i sig är alltså ingen nyhet. Jag vill vidare understryka att det är min och hela regeringens uppfattning att det ideella arbete bland barn och ungdom som bedrivs i olika organisationer runt om i landet är mycket värdefullt. Det är också av stort värde att svenskt föreningsliv präglas av så stor mångfald att var och en kan finna sin förening. En viktig förutsättning för föreningsarbete är ofta att ha tillgång till en lokal eller annan lämplig mötesplats. Regeringen har uppmärksammat detta på flera sätt än det som Eva Johansson tar upp i sin fråga. Redan förra året avsattes 10 milj.kr. ur allmänna arvsfonden för en särskild satsning på träffpunkter för ungdomar. Stödet, som skall fördelas av statens ungdomsråd under 1992, är öppet för alla organisationer som bedriver barn och ungdomsverksamhet. Mitt svar till Eva Johansson blir alltså: Ja, det finns redan i dag möjlighet för alla typer av organisationer som bedriver ungdomsverksamhet att få stöd till bl.a. lokaler för denna. Så bör det enligt min mening vara även i framtiden.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag förstår att vi är ganska överens om att barn och ungdomsorganisationers verksamhet är av stor betydelse. Vi är också överens om att det är viktigt med mångfald. Det är kunskapen om detta som ligger till grund för hela samhällets stöd till barnoch ungdomsorganisationer. Då är det viktigt att stödet utgår på ett sådant sätt att det just stimulerar mångfalden och bredden i verksamheten för att, precis som civilministern säger, var och en skall kunna hitta sin förening. Därför tycker jag att det är bra att det finns möjligheter även för andra barnoch ungdomsorganisationer än dem som är knutna till trossamfunden att få ett sådant stöd för sin lokalförsörjning. Min erfarenhet är, efter att ha besökt ganska många barn och ungdomsorganisationer, att många arbetar i mycket torftiga lokaler som måste te sig ganska trista för ungdomar om de jämför dem med vad framför allt det kommersiella nöjeslivet kan erbjuda. Den fråga som jag ställer mig efter att ha tagit del av svaret är om fördelningen av stödet kan tänkas motsvara behovet hos trossamfundens barn och ungdomsorganisationer och deras lokalförsörjning, som ju får 4 miljoner, och hos alla andra barn och ungdomsorganisationer, som skall dela på 10 miljoner. Är det grundat på en uppfattning om att det är där som behoven är störst? Min erfarenhet är kanske att just trossamfundens barn och ungdomsorganisationer är ganska välförsedda i samband med sina kyrkor. Den andra frågan är vilken fördelning som skett av de 10 miljoner som delats ut.
Herr talman! Jag skall börja bakifrån och svara på frågan angående fördelningen. Den har precis påbörjats nu i januari, så därför har jag ingen överblick och vet alltså inte ännu hur fördelningen kommer att bli. Men vår inriktning är att övervaka och se till att det blir någorlunda jämn fördelning, även om inriktningen när det gäller fördelningen av stödet har varit att se till nyttan av verksamheten, inte millimeterrättvisan. När det gäller stödet till trossamfundens ungdomsorganisationer, som ju har höjts från 3 till 4 miljoner i år, är förklaringen den att det har kommit så väldigt många fler ansökningar. Förra året hade vi 32 och i år 72 trossamfund som skall få dela på summan. Fördelningen avgörs av samarbetsnämnden för stöd till trossamfunden. Den avgör internt hur mycket man vill fördela på varje trossamfund som det handlar om. Jag tror nog att man kan säga överlag att det sker en rättvis fördelning. Man ser alltså till vilken nytta verksamheten kan vara och bedömer därefter. Dessa 10 miljoner har som sagt just börjat delas ut.
Herr talman! Jag är medveten om att någon exakt millimeterrättvisa inte går att få. Summorna är alldeles för små för att klara det, för vi har en uppsjö av olika organisationer och behoven är mycket stora. Jag hoppas att jag inte behöver tolka civilministern så att betydelsen av trossamfundens barn och ungdomsverksamhet bedöms större än alla andra organisationers. Jag tänker på allt ifrån idrottsrörelser, politiska ungdomsförbund, scouter, Unga Örnar, handikapporganisationer till invandrarorganisationer. Kan vi se fram emot att dessa också kan få ett ökat stöd?
Herr talman! Det är inte så att trossamfunden får 4 miljoner av dessa 10 miljoner och att de andra skall dela på resten. Det är två olika potter. Fördelningen görs med utgångspunkten att alla skall kunna söka stödet. Det händer ibland att det kommer in litet ojämnt med ansökningar, att vissa organisationer söker mer än andra. Men inriktningen är helt klart att vi skall fördela så bra som vi någonsin kan. Vi tycker att alla ungdomsverksamheter har samma rätt att få dessa pengar och gör ett lika värdefullt arbete. Det är självklart.
Herr talman! Jag tog upp denna fråga delvis därför att det här kanske inte är riktigt känt ute. Jag hoppas att den här debatten och uppmärksamheten måhända kan göra att också andra barn och ungdomsorganisationer kommer in med ansökningar så att det kommer att finnas anledning att öka på dessa tio miljoner, för behoven är vida mycket större. Har jag gett civilministern ett bra argument där tycker jag att jag har gjort en bra insats. Tack.
Herr talman! Jag får då säga att det är ett vällovligt syfte.

Herr talman! Odd Engström har frågat mig hur regeringen låtit informera sig om villkoren för de bulgarienturkar som inte fått stanna i Sverige utan återvänt till Bulgarien. Regeringen håller sig fortlöpande informerad om läget i Bulgarien, genom bl.a. regelbunden rapportering från den svenska ambassaden i Sofia, men också genom att ta del av information från andra källor. Bulgarien befinner sig i snabb politisk utveckling i positiv riktning. Lagar med syfte att värna de mänskliga rättigheterna antas successivt. Lagar som ger etniska turkar rätt att återfå sina ursprungliga namn och om rätt till hemspråksundervisning på bl.a. turkiska har nyligen antagits. De problem som uppstår för hemvändande bulgarienturkar, t.ex. bristen på bostäder, tycks huvudsakligen vara en följd av den allmänna ekonomiska situationen i landet. Mot bakgrund av denna utveckling har det inte funnits anledning att mer systematiskt följa upp hur enskilda individer som avvisats från Sverige funnit sig till rätta. Sveriges och övriga länders möjligheter att följa utvecklingen i Bulgarien -- såväl generellt som i enskilda fall -- kommer förhoppningsvis att kunna stärkas inom kort i och med att FN:s flyktingkommissarie avser öppna ett lokalkontor i
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag har ställt den här frågan egentligen på uppdrag av en kvinna i min valkrets i Kopparbergs län. Hon är en av de många människor som är engagerade för flyktingarnas sak. Hon är orolig, ängslig och hon är en av de många som nu känner för de turkbulgarer som gömmer sig i Dalarna undan myndigheternas verkställighet av beslut som har fattats om att de inte får stanna i Sverige. Nu har vi fått svar, och det tackar vi för. Vad som är oklart för mig efter att ha tagit del av svaret är om hon kan känna sig lugn eller inte. Låt mig formulera det så här: Vad betyder svaret beträffande myndigheternas praxis framöver när det gäller att verkställa beslut om att turkbulgarer som önskar stanna i Sverige inte får stanna i Sverige utan måste lämna landet? Kommer myndigheterna även fortsättningsvis att låta dessa beslut gå i verkställighet eller avser de att avvakta i väntan på bättre kunskaper om vad som faktiskt händer de turkbulgarer som nu har fått återvända till Bulgarien?
Herr talman! I de informationer som vi har fått finns ingenting som talar emot att de turkbulgarer, som har fått sitt skyddsbehov prövat och som har fått avslag på sin ansökan, skulle kunna åka hem i full förvissning om att de inte kommer att råka ut för förföljelse i Bulgarien. För detta talar inte minst att Bulgarienturkarnas politiska parti, MRF, nu sitter i parlamentet. Partiet har en nyckelroll därigenom att regeringen inte har en egen majoritet. Som jag har påpekat har även ett lagstiftningsarbete påbörjats, vilket innebär att Bulgarienturkarnas rättigheter tas till vara. Vi kan även se på tillströmningen till Sverige. 1989 kom 5 022 Bulgarienturkar. 1990 kom 355. 1991, alltså förra året, kom så få att man inte ens har en särskild redovisning av dem, utan de ingår i gruppen Övriga. Det är ett tecken på att situationen i dag är annorlunda i Bulgarien.
Herr talman! Låt mig då ställa en sista fråga så att jag som för talan här och de som egentligen har initierat frågan kan känna oss någorlunda säkra på att vi har förstått svaret. Statsrådet valde att formulera sig så här: ''Ingenting i den information som vi nu har tyder på'', osv. Jag respekterar det svaret. Låt mig bara lägga till en följdfråga: Är den information som statsrådet och myndigheten förfogar över tillräcklig för att den skall kännas betryggande såsom underlag för den praxis som tillämpas?
Herr talman! Svaret på den frågan är obetingat ja. Jag har personligen talat med vår ambassadör i Bulgarien, när han var hemma för sändebudsmötet. Han betygade att situationen i Bulgarien nu är helt säker för Bulgarienturkarna.

Herr talman! Maud Björnemalm har frågat mig vad regeringen gör konkret för att bekämpa den främlingsfientlighet och rasism som breder ut sig alltmer. Jag hänvisar till den information som jag tidigare i dag har lämnat riksdagen om regeringens arbete mot främlingsfientlighet och rasism.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det är naturligtvis intressant att få en redogörelse för vad regeringen vill göra för att motverka främlingsfientlighet och rasism. Jag har frågat efter konkreta åtgärder. I regeringsförklaringen uttalades ju att främlingsfientlighet och rasism skulle bekämpas. Det har tagit lång tid för regeringen att komma fram med förslag. Främlingsfientliga tendenser har vi sett under en lång tid och de har hela tiden trappats upp. Jag tycker nog att det behövs olika former av åtgärder. Det behövs åtgärder nu och det behövs åtgärder på sikt. Det behövs konkreta åtgärder och attitydpåverkande ågärder. Det behövs även manifestationer för att kraftigt markera att vi inte tolerar våld, våldshandlingar, främlingsfientlighet och rasism i vårt samhälle. En del av de åtgärder som regeringen redovisar är inte nya. Jag sade i debatten tidigare i dag att det fanns två konkreta åtgärder. När jag nu läste igenom Birgit Friggebos redogörelse för regeringens åtgärder, såg jag att det egentligen inte finns några konkreta åtgärder. Min fråga kvarstår därför.
Herr talman! Att åtgärderna inte är helt nya och färska för dagen innebär inte att de är sämre. Maud Björnemalm sade själv att detta är ett långsiktigt arbete, och det är det förvisso. Jag har i min information tidigare redovisat en rad saker som vi gör och som har långsiktig inverkan. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi undanröjer missförhållanden som det med rätta riktas kritik mot. Det har varit fråga om att minska väntetiderna, att påskynda utlänningsnämndens inrättande och ge den extra resurser samt att få en striktare asylpraxis så att inte de som är främlingsfientliga får underlag för sin kritik, t.ex. när det gäller ekonomiska flyktingar i Sverige. Detta är en oerhört viktig fråga. Vi har vidtagit ytterligare åtgärder. Läroplanskommittén har fått nya direktiv, som just skall ta upp frågan om skolans möjligheter. Civildepartementet har påbörjat ett arbete för att skicka ut information. Vi har i budgeten föreslagit extra pengar, 10 milj.kr., för att motverka rasism. Jag vet inte vilka krav Maud Björnemalm har på konkreta åtgärder, om detta inte är i högsta grad konkreta åtgärder.
Herr talman! Jag har inte sagt att regeringen har föreslagit dåliga åtgärder -- tvärtom. Jag tycker att det är bra att vi gör detta. Men vad jag efterlyste var åtgärder nu. De flesta av dessa åtgärder sker på sikt. Vad man tänker göra i skolan är också någonting på sikt. Det är väldigt viktigt att man just nu går in och gör konkreta saker. Rädslan och skräcken hos människorna är påtagliga. Ungdomarna protesterar. Äldre protesterar. Invandrare protesterar och demonstrerar. Här kommer regeringen med förslag till bra men långsiktiga åtgärder. Jag tror att vi behöver markera att regeringen gör insatser nu.
Herr talman! Självklart skall vi göra insatser nu. Det skall alltid göras insatser. Vad som är viktigt nu är för det första att polisen kan fånga dessa brottslingar. Vi har utlyst en belöning till dem som kan lämna information. För det andra solidariserar vi oss med invandrarna och med dem som har drabbats av dessa dåd. Vi ger från riksdag och regering uttryck för att vi har förståelse för den rädsla som finns hos invandrare. Människor har lutat sitt huvud mot min axel och gråtit ut, därför att de känner en så oerhört stor rädsla. Det är viktigt att vi visar att vi förstår detta. Vi kan delta i manifestationer, ta avstånd och gemensamt visa på att vi inte accepterar dessa våldsdåd i vårt samhälle. Detta är ett opinionsbildningsarbete som inte heller skall undervärderas eller nedvärderas. Under tiden arbetar vi även konkret med de åtgärder som jag nu har redovisat.
Herr talman! Det är bra, men jag tycker ändå att man skall gå ut med ett starkare opinionsbildande och attitydpåverkande arbete. Jag vill avsluta med att citera vad Theodor Kallifatides har sagt, nämligen att hatet mot invandrarna gör oss alla till främlingar.

Fru talman! Sten Östlund har frågat mig om vilka belopp som jag beräknar att kontantstöden kommer att uppgå till under åren 1992 och 1993. Frågan har ställts med anledning av att arbetsmarknadsstyrelsens generaldirektör beräknat utbetalningarna av sådant stöd till mellan 25 och 30 miljarder kronor. I budgetpropositionen beräknas kostnaderna för det kontanta understödet till ca 18 miljarder kronor under budgetåret 1992/93. Beräkningen grundar sig på finansplanens bedömning av hur svensk ekonomi och arbetsmarknad kommer att utvecklas under åren 1992 och 1993. Efter finansplanens offentliggörande har det emellertid tillkommit omständigheter som försvårar bedömningen av såväl den svenska som den internationella ekonomiska utvecklingen. Det bedömningsunderlag, som föreligger för närvarande, är därför inte sådant att man med säkerhet kan förutsäga hur utbetalningarna av kontantstöd kommer att utvecklas under det kommande budgetåret. Jag följer emellertid utvecklingen noga och jag kommer att i samband med kompletteringspropositionen göra en ny bedömning av läget på arbetsmarknaden.

Fru talman! I det stora vägpaket som den socialdemokratiska regeringen litet i panik lade ut i augusti är det många projekt som kommer i gång mycket sent och dåligt. Det gäller kulturområden som man måste se på. Det gäller ganska besvärliga miljöprövningar. Det finns också svåra marklösenfrågor, som gör att objekten ser ut att kunna komma i gång sent. Det finns även flera huvudmän i form av kommuner, landsting och staten. Man blir inte sams om vägtrafikavgifter och liknande saker. Det råder politisk oenighet om vissa leder. Ett par partier håller på en led, och andra partier håller på en annan led. Detta medför att jag själv är mycket tveksam till vilken nytta de här stora jobben kommer att vara under lågkonjunkturtiden. Däremot det paket som den här regeringen lade fram och som riksdagen fattade beslut om i december kommer i sin helhet att kunna byggas upp under 1992. I en arbetsgrupp pågår ett arbete med en framtida beredskap för att kunna mata in nya objekt. Jag är personligen mycket tveksam till att vissa stora objekt kommer i gång. Det vill jag omtala. När det gäller arbetsmarknadsfonden, pengarna till de arbetslösa, föreslog socialdemokraterna i september -- medan de hade kvar regeringsmakten -- att man skulle ta drygt två miljarder och betala åtgärder. Vi tog det öppet i budgeten, eftersom vi såg hur pengarna sinade i arbetsmarknadsfonden.

Fru talman! Det var inte jag som sade att det socialdemokratiska paketet inte gav några effekter. En del objekt ger effekter, men det finns här stora objekt som ser ut att vara mycket tungstartade av många skäl som jag kort berörde. Är det verkligen Sten Östlunds mening att man inte skall ta till vara att det går att göra upphandlingar som är 30 % billigare? Eftersom det rör sig om mycket stora pengar kan man genomföra ytterligare åtskilliga vägmil genom det lägre priset. Jag tycker att det känns litet oansvarigt om man inte försöker omförhandla objekten och få dem till rätt pris i dag. Det skulle finnas betydligt mindre pengar i arbetsmarknadsfonden om socialdemokraterna på olika sätt skulle ha fått sin vilja igenom. Ni fick er vilja igenom vid ett tillfälle när facken fick en gåva på 2,5 miljarder. Hade det inte skett hade vi haft 3,5 miljarder extra i fonden i dag.

Fru talman! Det skall självklart förhandlas snabbt. När det sedan gäller vem som äger pengarna i fonderna, har faktiskt 95 % av medlen varit statsbidrag och 5 % egenavgift. Det skulle vara skönt för alla om vi i dag hade haft ytterligare 3,5 miljarder i arbetsmarknadsfonden, eftersom den lågkonjunktur vi upplever är tung, djup och långvarig. Sedan till infrastrukturupphandlingarna. Om man har ett antal objekt som kan upphandlas billigare, och man behöver vidta åtgärder på andra håll i landet där det är minst lika stor arbetslöshet och vägarna knappast är farbara, är det lika viktigt för folkhushållet som att arbetet med dessa stora objekt kommer i gång. Detta svär inte emot varanda, utan man skall vara glad och tacksam om vi kan upphandla de stora objekten

Fru talman! Monica Öhman har frågat mig om AMS för nästa budgetår fått större resurser för att aktivera arbetslösa än man har fått för första halvåret 1992. Regeringens förslag i 1992 års budgetproposition innebär en kraftig förstärkning av de arbetsmarknadspolitiska resurserna i förhållande till vad som föreslogs i förra årets budgetproposition. Den nuvarande regeringen har dessutom, genom förslag i tilläggsbudget I och via finansfullmakt, förstärkt de arbetsmarknadspolitiska resurserna under senare delen av innevarande budgetår. Dessa förstärkningar innebär att lika många arbetslösa kan få utbildning eller nytta av någon annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd under de båda budgetåren. En viktig skillnad är dock att den nuvarande regeringen, trots det ansträngda statsfinansiella läget, redan i budgetpropositionen föreslår att omfattande resurser skall anvisas till arbetsmarknadspolitiken. Detta tillvägagångssätt innebär att arbetsmarknadsverket får bättre förutsättningar att planera för insatserna under nästa budgetår. Avslutningsvis vill jag påpeka att de nuvarande höga arbetslöshetstalen ökar kraven på att de arbetsmarknadspolitiska resurserna används effektivt. Av den anledningen ser regeringen för närvarande över den s.k. ungdomsgarantin med syfte att skapa meningsfulla praktikplatser för arbetslösa ungdomar inom hela arbetsmarknaden.
Fru talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret, även om jag inte anser att det är ett riktigt svar på den konkreta frågan. Det har inte gjorts en riktigt rättvis beskrivning av hur mycket resurser som finns att tillgå för innevarande budgetår. Om jag har lagt ihop siffrorna rätt, både det som föreslogs i propositionen i januari i fjol, i kompletteringspropositionen, i tilläggsbudgeten och finansfullmakten, kommer man upp i en summa på 18,6 miljarder kronor. I år föreslås 19,6 miljarder. Jag tycker inte att man kan utläsa att det blir så förfärligt mycket mer, vilket görs gällande i svaret. Det kan väl inte vara så, att man ute i länen inte kan bedöma situationen? Vi får med jämna mellanrum larmrapporter om att man är tvungen att dra ner på utbildningen, eftersom man inte vet huruvida det finns resurser så att man klarar det. Då har det inte givits trygghet åt länen. Jag vill komplettera bilden med en annan fråga, nämligen stödet till företagsutbildningen och försöksverksamheten med ökat företagsstöd. När vi nu börjat få litet snurr på detta och företagen börjat inse att detta är ganska bra att använda i en sådan här situation, föreslår regeringen att stödet skall bort. I budgetpropositionen säger ministern: Jag finner inget skäl att föreslå någon förlängning av denna försöksverksamhet. Det lämnas inte någon motivering. Min fråga kvarstår fortfarande: Finns det tillräckliga resurser?
Fru talman! Om man summerar vad som finns tillgängligt för innevarande budgetår, finner man att den uträkning som Monica Öhman gör är riktig. Det jag pekade på är att medel fyllts på ett antal gånger under budgetåret, och det så sent som i december. Utöver vad som föreslogs av den förra regeringen för detta budgetår har det tillkommit över 8 miljarder kronor för att hålla ca 3 % i åtgärder, vilket är den siffra AMS i princip fortfarande menar är taket. Nu är jag litet tveksam till om det är taket. Om man tittar på län som Gävleborgs län, Norrbottens län och några till ligger man där klart över dessa tal, och där kommer vi att sätta in litet specialundersökningar för att se om det är effektivt med så höga tal som 4--5 % i åtgärder. Här har vi en viss beredskap. Jag vill betona att regeringen i sin helhet har inriktningen att arbetslinjen skall gälla. Men vi behärskar inte internationell konjunktur och sådana saker, så vi vet inte riktigt hur besvärligt det blir framöver.
Fru talman! Jag hoppas att regeringen tar till sig all den information den kan få i den här frågan. Jag tänker då på den artikel som fanns i Dagens Nyheter den 30 januari där Göte Bernhardsson var mycket orolig för utvecklingen. Han säger att arbetslösheten kommer att uppgå till 4--5 %, vilket regeringen själv har talat om, och kanske 6 %. Kommer man upp i dessa tal, blir det mycket svårt att vända utvecklingen. Ifall arbetsmarknadsministern inte har sett den här artikeln, kan jag gärna överlämna den. Han, liksom vi socialdemokrater i vår motion, har pekat på många åtgärder som man nu snabbt kan sätta in för att bryta kurvan och ge människor meningsfull sysselsättning.
Fru talman! Det är inte bara så att jag läser artiklar som rör mitt ansvarsområde, utan jag träffar också generaldirektören rätt ofta för samtal i dessa frågor. En sak som vi arbetar med i departementet, och som nog är bekant för alla, är ett förslag som i princip skall ta bort ungdomsarbetslösheten för ungdomar i åldern t.o.m. 24 år. Enbart det förslaget, om det blir riksdagens beslut, kommer att innebära att man noga skyddar en skör grupp, nämligen de unga, och deras inträde på arbetsmarknaden, genom utbildning eller praktik. Det förslaget i sig innebär att de 3 % som AMS i dag säger sig kunna rymma i åtgärder räknas upp med ett antal tiondels procent. Det arbetas, fru Monica Öhman, hela tiden med dessa frågor, och det antar jag att fru Öhman är väl medveten om.
Fru talman! Vi skall nu inte föra en diskussion om ungdomsgarantin. Jag har inte sett eller hört någonting mer än vad man har rapporterat i Aktuellt kring detta. Den frågan spar vi. Vi kommer säkert att ha åsikter om ungdomsgarantin. Min första reaktion var: Vilken arbetsgivare kommer att anställa en ungdom under 24 år på ett vanligt jobb om han vet, att om han låter bli att göra detta kommer han kanske att få ersättning från staten med 7 200 kr.? Jag kommer från Norrbotten, och Börje Hörnlund kommer från Västerbotten. Vi kommer båda från län som blöder. Bekymren är stora, inte minst i min hemkommun.

Fru talman! Lena Hjelm-Wallén har frågat mig om det är dyrare för samhället att låta en elev studera på komvux jämfört med att låta en arbetslös genomgå arbetsmarknadsutbildning. Det går inte att göra sådana direkta kostnadsjämförelser som åsyftas i frågan. Alla som går i komvux är inte arbetslösa. En arbetslös kan vara reguljär elev i komvux på eget initiativ, men många studerar vid sidan av sitt arbete. En elev i komvux kan studera på heltid, deltid eller fritid. Arbetsmarknadsutbildning bedrivs oftast på heltid. Kostnaden per elev blir därför olika. En arbetslös kan delta i arbetsmarknadsutbildning på skilda sätt. Arbetsmarknadsutbildning uppvisar därför inte någon enhetlig kostnadsbild. Man kan delta i särskilt anordnad arbetsmarknadsutbildning som upphandlas av olika utbildningsanordnare. Den kan upphandlas hos en kommun i form av enstaka studieplats eller som hel utbildning, genomförd av komvux eller av gymnasieskolan. En arbetslös kan som deltagare i arbetsmarknadsutbildning även vara placerad i t.ex. reguljär komvux. Kostnaderna blir helt olika också i dessa skilda fall. Regeringen har tillsatt en arbetsgrupp inom regeringskansliet med uppgift att se över kostnaderna för olika utbildningsformer och göra en bedömning av hur medlen för utbildningsplatser bör fördelas så att största möjliga samhällsnytta uppnås. Regeringen skall också tillsätta en utredning rörande det allmännas resurser för vuxenutbildningen. Utredningen skall arbeta snabbt och lämna förslag som kan leda till ett effektivare medelsutnyttjande och minskade kostnader.
Fru talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag har förståelse för att det är svårt att göra kostnadsjämförelser, men allmänt får man väl säga att den kommunala vuxenutbildningen är känd för att vara en mycket kostnadseffektiv och billig utbildningsform för vuxna. Jag tackar för beskeden om att diverse utredningar skall tillsättas och analyser göras. Jag tycker dock att det hade varit bättre att göra dessa analyser innan regeringen skred till verket och drog ner den kommunala vuxenutbildningen med 25 %. Detta kommer att slå mycket kraftigt. Även om alla inte bara har alternativet att bli arbetslösa, ser ett mycket stort antal människor det som alternativet till sina studier i komvux. Jag har träffat många studerande inom komvux under den här tiden och vi har diskuterat detta. Även om de inte själva direkt blir arbetslösa pekar de på att indirekt blir någon annan person arbetslös. De som nu är vikarier för dem när de studerar, kommer ju att hamna i den här situationen. Arbetsmarknadsministern, om någon, borde ju inse att man inte skall utöka utbudet av arbetskraft just nu. Man gör ju detta när tiotusentals människor stängs ute från sina studier i vuxenutbildning. Regeringen har ju föreslagit detta. Jag undrar om arbetsmarknadsministern har beaktat konsekvenserna av regeringens förslag.
Fru talman! Vi räknar med att ungefär 70 % av AMS-resurserna går till olika utbildningsinsatser. Om vi uppskattar antalet som kommer att gå till utbildning -- det är ju stor självbestämmanderätt på dagens arbetsmarknadsstyrelse -- kommer via den summan pengar ungefär 240 000 människor boende i Sverige att få utbildning under kommande budgetår. Sedan vill jag meddela att en arbetsgrupp som arbetar med detta består av en representant för utbildningsdepartementet som har de reguljära utbildningarna, en representant för mitt departement som har arbetsmarknadsutbildningarna och som vanligt när det är frågan om sådana här saker, en representant för finansdepartementet. Den skall analysera detta på olika sätt för att få ut maximalt ur arbetsmarknadssynpunkt. Dessutom behöver ju hela Sverige en höjd utbildningsnivå, ju högre desto bättre.
Fru talman! Allt detta är gott och väl, men det hade varit lämpligare att göra det innan man lade ett förslag om att skära ned kommunal vuxenutbildning med 25 %. Det verkar som om den ena handen inte vet vad den andra gör. Det är ofrånkomligt att man därigenom dels förhindrar människor att skaffa sig kunskap -- jag tycker faktiskt att det är mycket konstigt att en regering vill göra det i dagens läge --, dels ökar utbudet på arbetsmarknaden. Detta borde inte vara det som regeringen skall sysselsätta sig med just nu. Kan Börje Hörnlund förklara varför man har lagt detta underliga och obegripliga förslag om minskad komvux?

Fru talman! Mona Sahlin har frågat mig om jag avser att fullfölja en politik för full sysselsättning som ett mål för regeringens ekonomiska politik. Som Mona Sahlin känner till kan regeringen inte påverka den internationella lågkonjunkturen. Med hänsyn tagen till olika omständigheter för hela regeringen en ekonomisk politik som syftar till att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt och därmed full sysselsättning.
Fru talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag kan väl också påminna om att vi hade ombytta roller här för ett tag sedan. Då var det jag som sade till Börje Hörnlunds partikamrater att det inte heller var regeringen Carlsson som hade startat lågkonjunkturen i världen. Vi kan vara överens om att det varken är regeringen Carlsson eller regeringen Bildt som har påverkat den internationella lågkonjunkturen. Jag blir mycket nyfiken på vad det är för olika omständigheter som man skall ta hänsyn till för att förstå att regeringen faktiskt för en ekonomisk politik som syftar till full sysselsättning. Om man avser full sysselsättning, inser arbetsmarknadsministern då att något som man kan påverka, nämligen hemmamarknaden som i stort sett alla små och medelstora företag är beroende av, nu stramas åt så starkt att detta förvärrar arbetslösheten? Inser arbetsmarknadsministern också att tvärstoppet för hela byggmarknaden, som man också kan påverka, förvärrar situationen? Bör inte slutsatsen då vara att man bör göra något nu, utöver det som regeringen hittills har meddelat? Annars litar jag inte fullt ut på att man verkligen har för avsikt att klara full sysselsättning nu.
Fru talman! Mona Sahlin skall naturligtvis lita fullt ut på regeringen, men det är litet svårt att säga det i oppositionsrollen. Det handlar om två saker, nämligen att skapa den här framtidstron och investeringsklimatet i Sverige. Där har vi t.ex. förslaget om arbetande kapital och att det får vara i fred i företagen för att skapa nya jobb och nya investeringar i stället för att det skall planeras hur man skyddar detta på olika sätt. Företagen skall jobba med vad de är bra på, nämligen att producera. Detta verkar vänstern börja förstå, men socialdemokraterna sitter fast i det gamla, vilket jag beklagar. Jag tror att detta är ett grundläggande förslag om vi skall få fart på Sverige och ha människor sysselsatta i ordinarie näringsliv. Vi måste ju också titta på hur det ser ut i vår omvärld. Vissa år under 1980-talet gick ca 100 miljarder kronor av svenskt kapital ut, och bara 10 miljarder kom in. Detta vill regeringen ändra på så att en stor del av svenskt kapital investeras här och att utländskt kapital också finner det intressant att investera i Sverige. Sedan säger Mona Sahlin att det stramas åt. Ja, industriproduktionen går neråt nu 1991 och 1992. Köpkraften ökar faktiskt samtidigt rätt ordentligt både 1991 och 1992. Eftersom det finns vissa samband mellan detta i en sund ekonomi, kan man inte påstå att åtstramningen är överdriven. Detta visar sig ju sedan i ett statligt budgetunderskott som är ungefär 90 miljarder kronor om man inte hade 20 miljarder kronor i engångsförstärkning. Här har vi en balanspunkt; om vi gasar för mycket, kan vi få en ränteutveckling som blir väldigt besvärande för hushållen och för svenska investeringar. Jag tycker därför att detta är rätt väl avvägt. Det finns naturligtvis en del man kan diskutera -- det finns det alltid.
Fru talman! Jag tror inte, Börje Hörnlund, att det här bara handlar om att lita på eller inte, utan jag är av den bestämda uppfattningen att detta icke är en väl avvägd politik om den syftar till full sysselsättning. Jag pekade tidigare ut två områden där jag och t.o.m. måndagens ledarsida i DN -- och det vill inte säga litet! nu efterlyser snabbare och mer akuta och riktade insatser för att sysselsättningen skall klaras. Jag har pekat ut två områden. Dels har efterfrågan på hemmamarknaden dämpats ordentligt sedan regeringsskiftet. Det har varit en medveten strategi från den borgerliga regeringen. Detta är en katastrof för många av de små och medelstora företag som jag vet att också Börje Hörnlund värnar om. Dels gäller det byggarbetsmarknaden, där man också kan vidta åtgärder nu. Bakgrunden till min fråga är mycket allvarlig, nämligen att man inte i något land där man har låtit arbetslösheten passera 6 % har kunnat få ned den igen, utan då befinner sig arbetslösheten på den nivån permanent. Därför efterlyser jag nu under våren dessa konkreta insatser på de områden jag har tagit upp. Vi riskerar annars att hamna i en sits som ingen hittills har kunnat komma ur.
Fru talman! Jag diskuterade nyss ett antal investeringsobjekt med Sten Östlund. Faktum kvarstår: Om man hade satsat mer före lågkonjunkturen, hade vi nu haft i gång mer. Det decemberpaket jag nämnde byggs upp helt och hållet under 1992, medan vissa storprojekt kommer mycket sent. Jag vet att Mona Sahlin är en intelligent bedömare så till vida att hon vet att det uppstår ganska stora bekymmer när man går över från att bygga kontorshus, bostäder och industrilokaler, som nu står tomma runt om i Sveriges land, till annan verksamhet, till en annan typ av investeringar. Det här blir en smärtsam process för byggarbetsmarknaden. Byggarbetsmarknaden har fått gå upp på en för hög nivå, och den måste därför nu litet nedåt.
Fru talman! Arbetsmarknadsministern upprepar att mycket skulle ha varit annorlunda om inte om hade varit. Jag efterlyste åtgärder som kan vidtas nu under våren för att vi skall undvika den ''uppgång i onödan'' av arbetslösheten som blir effekten om man inte vidtar åtgärder. Jag kan peka på många förslag: räntebidrag för en tidigareläggning av kommunala investeringar, bidrag och stöd för ROT-programmet, att man drar tillbaka förslaget att inte hjälpa till med en upprustning av skolorna, komvux, som togs upp i den förra frågan. Det finns en mängd sådana åtgärder som nu skulle kunna bidra till att arbetslösheten inte drar i väg på de höjder som bl.a. AMS-chefen nu förutspår. Jag vill understryka allvaret. Jag bedömer -- och t.o.m. Börje Hörnlund tycker att jag är i alla fall litet intelligent -- att Sverige möjligen har detta år på sig. Om vi icke under detta år begränsar ökningen, riskerar vi att hamna i den fälla som alla andra länder i Europa har fastnat i. Det är den utvecklingen jag till varje pris vill undvika.
Fru talman! De sammantagna subventionerna under 1991 -- och då räknar jag också in bostadsbidragen -- uppgår till 54 miljarder kronor. Det beloppet är så förfärande högt att det inte utan vidare går att öka hur som helst. Inom regeringen, inom regeringskansliet och i ett antal departement, bearbetas en mängd frågor, och syftet är att vi skall möta arbetslöshetsspöket. Det är inte bara fråga om långsiktiga åtgärder utan också kortsiktiga åtgärder som sätts in i avvaktan på att hemmalagade problem löses och att den internationella konjunkturen vänder. Målet är självfallet, Mona Sahlin, att vi skall ha lägsta möjliga öppna arbetslöshet.
Fru talman! Jag får väl inget svar på vad som är lägsta godtagbara eller lägsta möjliga arbetslöshet. Jag vill betona att jag inte talar om de allmänna subventionerna på bostadsmarknaden, utan jag talar om statens ansvar för att stimulera genom reparationer, ombyggnad och tillbyggnad, vilket har betydelse för glesbygden, för de små kommunerna och för tillväxten. Det är på dessa områden jag bedömer att vi har detta år på oss att möta utvecklingen. Jag menar att vi skall vara unika och att läget här icke skall bli som i andra länder i Europa -- därav allvaret i min fråga.

Fru talman! Annika Åhnberg har frågat mig om regeringen inför ett EG-medlemskap kommer att anpassa den svenska jordbrukspolitiken till EG:s gemensamma jordbrukspolitik, vilket enligt Annika Åhnberg vore mycket olyckligt, eftersom EG:s jordbrukspolitik präglas av protektionism och brist på ansvar och solidaritet gentemot tredje världens länder. Som framgår av regeringsförklaringen är en av de stora uppgifterna för regeringen att fullt ut föra Sverige in i det europeiska samarbetet genom förhandlingar om medlemskap i EG. Regeringen har också deklarerat att omställningen av jordbruket skall fullföljas. Syftet är att Sverige vid inträdet i EG skall ha en stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring. För att förbereda en avstämning av omställningsbesluten efter det att EG lagt fast principerna för sin kommande jordbrukspolitik har en särskild omställningskommission tillsatts. Kommissionen skall beakta effekter och faktorer som inte var kända eller förutsedda vid tidpunkten för det livsmedelspolitiska beslutet, i första hand konsekvenserna av en anslutning till EG. Kommissionen kommer bl.a. också att behandla frågor rörande stödet till jordbruket i norra Sverige i ett långsiktigt perspektiv. Det är alltså fråga om att utreda vilka anpassningar som bör göras inom svensk livsmedelsproduktion inför ett EG medlemskap. Det är självfallet viktigt att inga åtgärder vidtas som försvårar anpassningen till EG. Ett medlemskap ställer den svenska livsmedelsproduktionen inför en helt ny situation karakteriserad av lägre stödnivåer, i många fall lägre priser och en högre grad av konkurrens. Sett ur ett snävt svenskt perspektiv innebär därför ett medlemskap faktiskt minskad protektionism och ökad handel med livsmedel. Anpassningsarbetet är svårt av flera skäl. Bl.a. innebär den pågående reformen av EG:s jordbrukspolitik och de ännu inte avslutade GATT-förhandlingarna att den svenska anpassningen måste ske mot vad som kan karakteriseras som ''ett rörligt mål''. När det gäller de pågående GATT-förhandlingarna kan konstateras att Sverige aktivt har engagerat sig för en framgångsrik Uruguayrunda, vars mål är minskad protektionism och stärkta regler för världshandeln inom jorbruksområdet. Detta gagnar inte minst tredje världens länder. Sveriges stora utrikeshandelsberoende gör att vi gynnas av handelsliberaliseringar och ett fungerande regelverk för den internationella handeln. Ett lyckat resultat av Uruguayrundan är därför ett vitalt svenskt intresse som inte påverkas av att Sverige nu ansökt om medlemskap i EG. Uruguayrundan bidrar även till att minska skillnaderna mellan Sveriges och EG:s jordbrukspolitik. Det förtjänar också att påpekas att den av riksdagen år 1990 beslutade livsmedelspolitiska reformen redan gett positiva resultat. Överskotten inom animalieproduktionen har minskat, och i dag råder det i stort sett balans på dessa marknader. Spannmålsproduktionen har också reducerats tack vare den stora anslutningen till omställningsprogrammet. Det innebär att Sverige minskat sin avsättning av överskottsprodukter på världsmarknaden, vilket, under förutsättning att detta utrymme inte tas upp av andra i-länders överskott, är till gagn för tredje världens länder, eftersom dessa missgynnas av snedvriden världshandel med livsmedel. Den livsmedelpolitiska reformen har också inneburit att prisstegringstakten vad gäller livsmedel har dämpats. Viktiga steg har alltså tagits i riktning mot en fungerande marknad på livsmedelsområdet. Jag har också vid ett flertal tillfällen slagit fast att omställningen av jordbruket skall fullföljas även om Sverige nu ansökt om medlemskap i EG. Omställningsåtgärderna kan dock behöva anpassas med hänsyn till EG utan att vi för den skull ger upp de livsmedelspolitiska målen enligt 1990 års beslut.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Av svaret förstår jag dock att jag kanske uttryckte mig något oklart i frågan, därför att det här är inte riktigt ett svar på den fråga jag faktiskt ställde. Jag delar den uppfattning som jordbruksministern ger uttryck för, dvs. förhoppningarna om att Uruguayrundan inom GATT skall bli framgångsrik. Det är inte bara ett litet, exportberoende land som Sverige som kan tjäna på det, utan det kan hela världen göra, förutsatt att man lyckas förena en liberal världshandel med hänsyn till miljön. På lång sikt finns det ett problem här, då Sveriges närmande till och medlemskap i EG kommer att leda till en helt annan inställning i fråga om världshandeln i stort och livsmedelspolitiken. Det är helt uppenbart att den ståndpunkt som Sverige har intagit i GATT-förhandlingarna hittills när det har gällt jordbrukspolitiken är en helt annan än den som EG har intagit, och det är en diskussion som vi har all anledning att återkomma till. Hur skall vi kunna bevara vår inställning till en friare världshandel, i syfte att gynna u-länderna och ge dem tillträde till i-ländernas marknad, genom ett medlemskap i EG? Det är en av anledningarna till att vänsterpartiet förhåller sig mycket kritiskt till ett medlemskap i EG. Men min fråga gällde årets budgetproposition, där jordbruksministern i det avsnitt som handlar om direktbidrag till jordbruket säger att ett ställningstagande till ''kompensationsbeloppet för budgetåret 1992/93 får anstå tills dess förhandlingarna i GATT är avslutade''. Det är en formulering som vi känner igen, men så kommer ett tillägg: ''Övervägandena bör då också göras med beaktande av att anpassningen av svenskt jordbruk och svensk jordbrukspolitik till EG inte får försvåras.'' ''Detta måste betyda en förändring i förhållande till hur vi tidigare har hanterat den här överenskommelsen inom ramen för GATT. Det är på den punkten som jag undrar: Vad står den här mycket oklara formuleringen för? Vad betyder den i praktiken?
Fru talman! Jag tycker inte att formuleringen är oklar, utan den betyder precis vad där står, dvs. att kompensationsbeloppet -- som är en summa pengar, varav det mesta tillfördes 1989 och en del förhandlingar inte ville höja gränsskyddet ytterligare -- kan utgå till jordbruket på olika sätt. Vi vet inte vilket resultatet av GATT förhandlingarna blir, inte heller när de är slutförda, men under förutsättning av att det skall utgå ett kompensationsbelopp efter GATT förhandlingarnas slut, kan det alltså omfördelas, dels beroende på krav i GATT-resultatet, dels beroende på att vi har att anpassa det svenska stödsystemet till EG inför ett medlemskap. Det är ganska enkelt. Får jag sedan till kommentaren om svensk politik efter ett EG-medlemskap säga att jag är övertygad om att inte vare sig Annika Åhnberg, hennes parti eller några andra partier kommer att upphöra med politisk verksamhet därför att Sverige blir medlem i EG. Vi får då snarare möjlighet att i större fora driva en aktiv linje till förmån för u-länderna, och det är kanske bra. Jag tror att det skulle vara nyttigare om vi fick framföra våra gemensamma uppfattningar inom EG.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att vi alltid, oavsett om vi är i eller utanför EG, bör försöka fortsätta med den handelspolitiska inställning som vi har haft och som är till gagn för u-länderna. Jag tror ändå att jordbruksministern är rätt ensam om att tycka att frågorna om kompensationsbidraget för det budgetår vi strax går in på och hur vi skall förhålla oss till EG är enkla. Jordbruksministern säger att vi måste anpassa oss till ett stödsystem som är delvis annorlunda. Ja, det bygger t.ex. på ett högre gränsskydd i förhållande till länder utanför EG än det som Sverige faktiskt har. Betyder en sådan här formulering att det är den typen av kompensation man tänker sig att det svenska jordbruket skall få, att Sverige på det sättet skall närma sig EG, att gränsskyddet för vissa produkter t.ex. är i nivå med EG:s? Eller vad betyder det mera konkret? Kompensationsbeloppet har hittills gällt en summa t.ex. per ko, men vilken typ av förändringar avser man nu att göra?
Fru talman! Jag sade att den här formuleringen var begriplig, men jag tror inte att jag sade att den var enkel. Jordbrukspolitik saknar tyvärr enkla inslag i allmänhet och är tämligen svår. Däremot tror jag väl att Annika Åhnberg har förmåga att förstå den, efter långvarigt arbete i jordbruksutskottet. Det konkreta innehållet känner vi inte till, och det skall inte heller uttalas i budgetarbetet. Vad vi vet är att GATT-förhandlingarna inte är avslutade, att EG:s livsmedelspolitiska reform inte har kommit till stånd och att vi ännu så länge inte har inlett några förhandlingar. Vi kommer efter hand att få veta mer och mer på var och en av dessa punkter, och då skall vi se till att anpassa vårt system så att medlemskap inte försvåras.
Fru talman! Medlemskapet är ju inte aktuellt för dagen. Tidigare år har regeringen nöjt sig med att konstatera att kompensationsbeloppets storlek och utbetalningsform är huvudsakligen beroende av vad som händer inom ramen för GATT förhandlingarna, men nu finner regeringen anledning att göra detta tillägg. Det är alltså inte tillräckligt att frågan om kompensationsbeloppet får anstå till dess GATT-förhandlingarna är avslutade, utan man har för avsikt att under budgetåret 1992/93 göra andra förändringar, som innebär en anpassning av svenskt jordbruk och svensk jordbrukspolitik till EG. Vad denna anpassning skall innebära vet man inte, men man är ändå övertygad om att det under detta år kommer att vara nödvändigt med förändringar. Det förvånar mig att man å ena sidan redan nu är så säker att man i budgetpropositionen måste göra detta tillägg och å andra sidan inte alls vet vad de förändringarna kommer att innebära. Jag tror att jordbrukarna i Sverige vid det här laget är tämligen trötta på dessa halvkvädna visor, som inte ger minsta vägledning för hur de skall lägga upp sitt arbete.
Fru talman! Nu har jag insett hur det är. Det är inte så att Annika Åhnberg inte förstår vad som står i texten, utan hon tycker inte om vad där står. I och för sig respekterar jag det. Jag vill upprepa vad jag sade i svaret, nämligen att en av de stora uppgifterna för den nuvarande regeringen är att fullt ut föra Sverige in i det europeiska samarbetet genom förhandlingar om medlemskap i EG. Det är uppenbart att kommentaren att medlemskap inte är aktuellt får stå för Annika Åhnberg, då regeringen har en annan uppfattning. Därför talar vi om att detta kommer att påverka jordbrukspolitikens utformning framöver. Den 25 februari kommer ytterligare förslag från regeringen om jordbrukspolitiken, och då finns det möjligen också anledning att tro att en del av det som inte är klart uttryckt här kommer att bli något klarare.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att jag inte tycker om formuleringen, och det beror på att jag inte förstår den. Jag blir inte mycket klokare efter jordbruksministerns svar. När jag sade att medlemskap inte är aktuellt menade jag just att det inte är aktuellt under budgetåret 1992/93, men det är uppenbarligen aktuellt med någon typ av anpassning under det budgetåret som rör kompensationsbeloppet. Vad denna förändring skall innebära vet regeringen inte, men man vet ändå tillräckligt säkert att den skall komma för att tala om det i budgetpropositionen. Jag vidhåller att den här typen av oklara formuleringar -- som jag nog inte är ensam om att fundera över vad de betyder -- ställer till problem för jordbrukarna i det här landet. Vad betyder detta? Det är ungefär som att ställa en fråga till oraklet i Delfi; man får ett svar som är omöjligt att tolka. Vad betyder det här för jordbrukare som har att planera verksamheten vid sitt jordbruksföretag? Har man inte tydligare besked att komma med kunde man ha avvaktat tills man hade sett resultatet av GATT-förhandlingarna och vad de faktiskt skulle innebära för det här årets kompensationsbelopp.
Fru talman! Signalen att vi successivt kommer att anpassa jordbrukspolitiken till EG inför ett förestående medlemskap är viktig, tycker jag. Det är därför den finns med i budgetpropositionen. Meddelanden om på vilka sätt det kan göras kommer successivt och i den takt som vi får reda på hur vi kan göra dessa förändringar.
Fru talman! Jag har förstått att jordbruksministern tycker att det är viktigt. Jag tror att vi är många som tycker att det skulle vara viktigt med klara besked. Kopplat till vad som också sägs i svaret och som sägs allmänt i diskussionen om att det livsmedelspolitiska beslutet ligger fast, att vår hållning i GATT-förhandlingarna ligger fast och att medlemskapet i EG inte skall innebära någonting annat än att vi fullföljer omställningen av jordbrukspolitiken blir det här inte något klart och tydligt besked, som gör livet särskilt mycket lättare för någon. Men det är uppenbarligen så att vi får vänta till längre fram i vår för att då förhoppningsvis få besked om vad det här egentligen betyder.

Fru talman! Ingbritt Irhammar har frågat mig vilka insatser regeringen avser göra för att möjliggöra en fortsatt småskalig försäljning av opastöriserad mjölk. Regeringen kommer inom kort att tillsätta en utredning med uppgift att göra en förutsättningslös översyn av de livsmedelshygieniska bestämmelser som kan ha betydelse för den småskaliga livsmedelsproduktionen och teknikutvecklingen på området. Det är viktigt för såväl producenter som konsumenter att denna produktion underlättas där det är möjligt, samtidigt som kraven på livsmedelshygien måste tillgodoses. Utredningen kommer med utgångspunkt i småskalig förädling och försäljning att bl.a. behandla frågan om pastörisering av mjölk. Det vore olämpligt av mig att föregripa utredningens arbete. I sin fråga nämner Ingbritt Irhammar en ansökan som inkommit till regeringen från Inga och Sven R Pettersson. De ansöker där om dispens från förbudet mot att sälja opastöriserad mjölk till butiker och att sälja mjölken vidare till allmänheten från dessa butiker samt hemställer att regeringen förordnar att de förundersökningar och lagföringar som pågår rörande försäljning av mjölken som kattmat läggs ned. Ärendet bereds inom regeringskansliet och kommer att avgöras så snart som möjligt. Jag vill också erinra om att livsmedelsverket har fått ett uppdrag av regeringen att redovisa förutsättningarna för småskalig produktion inom ramen för livsmedelslagstiftningen samt hur ändringar i lagstiftningen och tillämpningen påverkar dessa förutsättningar. Redovisningen skall göras i verkets anslagsframställning åren
Fru talman! Jag vill först tacka för svaret. Jag tycker att det är bra att utredningen nu kommer till stånd, och jag tycker att det är viktigt att då se över de livsmedelshygieniska kraven i framtiden. Det har ju varit en mycket intensiv debatt, åtminstone hos oss nere i Skåne, som gällt kattmjölk eller ej, alltså pastöriserad eller opastöriserad mjölk. Det finns fördelar och nackdelar. Fördelar, som vi väl känner till och som det länge kämpades för, med pastöriserad mjölk är att man får bort tuberkulosbakterierna, och även att konsumenterna vet att den mjölk de köper är fri från bl.a. salmonella. Det är oerhört viktigt för dem. Självfallet är det också viktigt för producenterna att folk vågar fortsätta att köpa deras produkter. Samtidigt vet vi att det är oerhört många som dricker opastöriserad mjölk. Fram till nyligen fanns det över 20 000 mjölkbesättningar i vårt land. Det är någon som äger varje besättning, vanligtvis en familj, och många dricker den här mjölken och har gjort så dag ut och dag in i åratal. De kan naturligtvis inte förstå varför det skulle behöva vara skadligt för andra. Vi tillåter folk att köpa cigarretter, som vi vet är skadliga. Vi tillåter att cigarretter säljs, låt vara att de då skall vara försedda med en varningstext. Folk kan röka dem år ut och år in, och vi vet att det är oerhört många som får lungcancer och andra sjukdomar av det. Folk får t.o.m. köpa sprit, låt vara att det måste ske på spritbolag, och de får lov att dricka den, så länge de inte stör andra. Men folk får alltså inte köpa den här mjölken. Jo, det har gått så länge den har kallats kattmat. Det är väl för att vi vet att det finns människor som köper även annan djurmat och äter; de säger att det är billigare. Det har vi inte heller förbjudit dem. Jag har en liten fråga: Känner jordbruksministern till någon som blivit sjuk av den s.k. kattmjölken under senare år? Och ytterligare en: Jordbruksministern sade att det skulle komma ett avgörande i det här ärendet från regeringskansliet så snart som möjligt. Är det fråga om dagar eller veckor?
Fru talman! Först och främst är frågan aktuell i regeringskansliet och på departementet. Det är fråga om dagar eller en vecka, tror jag, innan det blir ett avgörande. Enligt den beställning av utredning som kom från jordbruksutskottet, aktualiserad av en motion i ärendet, finns det en målkonflikt mellan å ena sidan småskalig produktion, förädling, försäljning, och å andra sidan de livsmedelshygieniska kraven. Den målkonflikten skall utredas och beaktas i den utredning som nu kommer att tillsättas. Det har skett förändringar i tekniken som har gjort det lättare t.ex. att uppfylla hygieniska krav. Jag tänker på enkla saker som disksystem, slutna anläggningar och kylsystem, som inte fanns tidigare. Den typen av teknikförändringar kan möjligen ha gjort att en del bestämmelser har blivit föråldrade. Att utreda det är en av de uppgifter som regeringen avser att ge den utredning som tillsätts.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att det rör sig om dagar, kanske någon vecka, innan det blir ett avgörande i det ärende som jag speciellt har tagit upp. Jag vill också slå fast att om några bestämmelser skulle förenklas och om det skulle gälla eventuella tillstånd är det viktigt att det verkligen rör sig om småskalig produktion. Folk vill ändå veta varifrån varorna kommer.

Fru talman! Ivar Virgin har frågat mig följande: Om jordbrukspolitiken ändras, kommer då lantbrukarna som deltar i kontraktsteckningen för etanolproduktion att få samma villkor, exempelvis om ett arealbidrag införs, som övriga spannmålsodlare? Jag ser positivt på de planer som finns att starta etanolproduktion i landet och på det arbete som för närvarande pågår inom lantbrukarnas föreningsrörelse med att bedöma framtidsutsikterna för detta projekt. Regeringen har visat sin avsikt att gynna miljövänlig biobränsleproduktion och - användning, bl.a. genom att slopa skatten på etanol. Vidare kan bidrag ges för etanolframställning inom ramen för omställningsprogrammet för jordbruket. Det har således öppnats nya möjligheter för marknadens aktörer att starta etanolproduktion i landet. När det gäller livsmedelspolitikens framtida utformning är det så att regeringen under den gångna hösten har tillsatt den s.k. omställningskommissionen, som har till uppgift att förbereda en avstämning av det livsmedelspolitiska beslutet år 1990 med hänsyn till den jordbrukspolitik som kommer att föras inom EG. Utgångspunkten för kommissionens arbete är att omställningen av jordbruket skall ske på ett sådant sätt att Sverige vid inträdet i EG har en stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring och livsmedelsindustri. Kommissionen skall vidare behandla stödet till jordbruket i norra Sverige samt pröva frågan om arealersättning som en metod att bevara öppna landskap. Det är ännu osäkert vad som slutligen kommer att bli resultatet av reformförslagen i fråga om EG:s jordbrukspolitik. Omställningskommissionen kommer att följa utvecklingen samt löpande redovisa sina slutsatser i fråga om behovet av förändringar. Jag vill därför svara Ivar Virgin på frågan om det framtida stödet till den åkerareal som kontrakteras för etanolproduktion att denna mark kommer att betraktas som all annan omställd mark och således omfattas av samma regler. perspektiv vill jag ge samma besked som jag gjort tidigare, nämligen att det är min bestämda uppfattning att omställd areal vid ett EG-inträde, såvida den inte är skogsplanterad, skall behandlas som all annan stödberättigad mark.
Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Etanolfabriken i Lidköping fungerade mycket bra under försöksperioden för ett par år sedan. Man vann stora erfarenheter på teknik och processområdet. Fabriken stängdes när de ekonomiska förutsättningarna för fortsatt drift saknades. Fram till nu har den tekniska utvecklingen gått vidare. Det är nu intressant, inte minst inför ett EG-medlemskap, att gå vidare. En återstart är därför planerad. Men den förutsätter att försöksanläggningen tillförs de omställningsersättningar som lantbrukarna är berättigade till. I gengäld åtar sig Agroenergi Utveckling AB, som står för försöksanläggningen, att förbruka en viss mängd spannmål. För svenskt jordbruk kan en utveckling på teknik och processområdet ge fördelar på EG-marknaden. Det kan utveckla vår kompetens på det här området på ett sådant sätt att vi är starka vid ett För att lantbrukarna skall känna en rimlig trygghet inför den här satsningen är det viktigt att förutsättningarna är så klara som möjligt. Det är då viktigt att -- jag förstår att jordbruksministern har den inriktningen -- i förhandlingarna med EG mycket hårt driva uppfattningen att denna areal efter omställningsperioden är åkermark och således bör få ta del av de arealbidrag som EG eventuellt kommer att införa. Det här är ekonomiskt sett en utomordentligt betydelsefull fråga för lantbrukarna. Om den jordbrukskommission som nyligen har tillsatts kommer fram till anpassningsåtgärder inför en EG-anslutning som ändrar förutsättningarna i vår omställning, tar jag för givet att den areal som används till etanol och fodertillverkning kommer att få en rättvis behandling -- om man gör förändringar i vårt omställningssystem och betraktar denna mark på samma sätt som annan mark.
Fru talman! Jag förstår att i grundfrågan råder det stor enighet mellan Ivar Virgin och mig. Frågan gäller således hur man i ett längre perspektiv, i EG sammanhang, kan behandla den här arealen. Som jag antydde i svaret gäller det omställningsareal i allmänhet och den areal som ställs om för att producera råvaror till etanolproduktion i synnerhet. I de upprepade kontakter som vi hittills -- innan de formella förhandlingarna med EG har börjat -- har haft med EG i Bryssel, har det framkommit att det inte finns något som tyder på annat än att den här arealen blir stödberättigad även inom EG. Oavsett vilken typ av areal man tittar på i de program som finns eller planeras inom EG:s jordbrukspolitik, utgår ett stöd både för den areal som odlas och den areal som används för särskilda program. Det finns därför ingen rimlig anledning att anta att den svenska omställningsarealen skulle behandlas på ett annat sätt. Det kommer att vara ett bestämt krav från den svenska regeringen att den skall hanteras precis på samma sätt som all annan areal och all annan stödberättigad mark.
Fru talman! Jag tycker att det var ett bra svar. Mitt förslag till jordbruksministern är att man vid de fortsatta kontakterna med EG-kommissionen även skall ta upp det här specifika problemet. Det är trots allt fråga om en mark som har en något annan användning än den vi normalt laborerar med. Jag är övertygad om att jordbruksministern kommer att få ett positivt svar. Men jag tror att frågan kan vara värd att väckas så tidigt som möjligt.
Fru talman! Vid besök på kommissionen i Bryssel har jag erfarit att man där ser med viss uppskattning på den svenska jordbrukspolitiken och den svenska omställningen. Man är också intresserad av att omställningen fullföljs och att vi går vidare i vår strävan att producera även annat än livsmedel på åkerarealen. Denna positiva grundsyn understöder naturligtvis den bedömning som jag gjorde tidigare. Jag skall gärna följa Ivar Virgins råd att ta upp den areal som speciellt används för etanolproduktion i kommande resonemang.

Fru talman! Georg Andersson har frågat mig om regeringen, utöver de medel till drift och underhåll av statliga vägar som föreslås i budgetpropositionen, planerar några andra åtgärder för att nu öka insatserna för vägunderhåll. I sin fråga konstaterar Georg Andersson att vägverket inte får kompensation för inflationen sedan hänsyn tagits till att reparationer av Södertäljebron skall belasta detta anslag. Regeringen är medveten om att behovet av åtgärder på vägnätet är mycket stort. Det gäller såväl nyinvesteringar som underhållsåtgärder. Samtidigt gäller att det statsfinansiella läget är ansträngt. Det är dock regeringens avsikt att ytterligare medel skall tillföras trafikens infrastruktur. Genom utförsäljningen av statligt ägda företag kommer medel att frigöras för finansiering av nödvändiga åtgärder inom infrastrukturområdet. Vad beträffar medel till drift och underhåll av statliga vägar, föreslås i budgetpropositionen en anslagsökning med nära 4 %. Dessutom lämnas förslag om att besparingar på investeringsprojekt som finansieras med medel från anslagen till investeringar i trafikens infrastruktur skall få utnyttjas för underhållsåtgärder.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag tycker inte att det är något riktigt bra svar men, det var i och för sig inte helt oväntat. Min fråga ställdes mot bakgrund av att jag ansåg att departementet, regeringskansliet, har medverkat till att sprida en vilseledande information. I en broschyr, Nyheter från departementen, sades i samband med att budgetpropositionen presenterades att: ''Vägunderhållet, som varit eftersatt de senaste åren, förbättras nu. Anslaget till drift och underhåll höjs.'' Detta gav intryck av att man nu såg ett trendbrott och att vi skulle börja ta igen det eftersatta vägunderhållet. När man då ser i budgetpropositionen finner man att detta alls icke är fallet. Det är faktiskt inte fråga om 4 % i real anslagsökning sedan man tar hänsyn till att reparationen av Södertäljebron skall belasta detta anslag. Olyckshändelsen med Södertäljebron skall nu klaras av med 185 milj.kr., som det heter i propositionen. Efter det att inflationen har täckts återstår bara, om jag har räknat rätt, en ökning på ca 0,6 %, och så optimistisk tror jag inte ens regeringen är beträffande inflationen. Alltså täcker inte förslaget i budgetpropositionen inflationen. Vi har därför från socialdemokraternas sida föreslagit att ytterligare 1 200 milj.kr. skall avsättas för att börja återställa det eftersatta vägunderhållet. När då statsrådet säger att man skall använda investeringspengar för att klara vägunderhållet, blir jag mycket betänksam. Jag menar att det förslaget bör avvisas. Det finns så väldigt många investeringsobjekt att vi inte kan börja tumma på de infrastrukturanslag som riksdagen har beviljat för eftersatt underhåll.
Fru talman! Det finns naturligtvis anledning att försöka reda ut dessa saker. En effekt av den nu rådande konjunkturnedgången, som är ett resultat dels av en internationell konjunkturnedgång, dels är hemmalagad av den tidigare regeringen, är att anbudspriserna nu faller kraftigt. Det kan sägas vara en positiv effekt utifrån detta perspektiv. Detta gäller också vägverkets drifts och underhållsarbeten som till mycket stor del utförs av privata entreprenörer. Innebörden av detta är att vägverkets kostnad för samma utförda arbete sjunker. Georg Andersson är nu motståndare till att dessa pengar skulle kunna användas till det eftersatta underhållet. Vi tycker att detta är en alldeles utmärkt möjlighet att öka volymen på underhållsåtgärder genom att utnyttja den nuvarande konkjunkturnedgångens lägre entreprenadprisindex till ökat underhållsarbete. Vi skriver i propositionen att en allmän strävan skall vara att de här projekten skall kunna genomföras till en kostnad som i enskilda fall kan ligga 20 % och ända ner till 30 % under vad som är kalkylerat. Faktum är att de anbud som vägverket i dag får in på olika objekt ligger i den storleksordningen. De är så mycket lägre än de kalkyler som tillkom på den tid när Georg Andersson var kommunikationsminister. Vi anser att dessa pengar utgör en ökad del. Fru talman! Jag kan inte inse att detta skulle vara att ta pengar från investeringsanslag. Vi säger nämligen samtidigt att vi är beredda att sälja ut statliga företag, att rensa i statens balansräkning och använda de pengarna till att bygga vägar, järnvägar och annan infrastruktur. Detta är en politik som vi tror kommer att leda till att Sverige får både en bättre underhållsstandard och fler vägar och järnvägar.
Fru talman! Mats Odell måste förstå att det här resonemanget smärtar mig litet grand. Jag kämpade under ett par års tid med att få fram infrastrukturmedel för att kunna genomföra en rad projekt på vägar och järnvägar runt om i landet. Efter mycken möda, många debatter och mycket krigande fick vi ett riksdagsbeslut som sade att minst 20 miljarder i fast penningvärde skall avsättas för sådana investeringsändamål under de närmaste åren. Nu börjar regeringen att tumma på det här anslaget dels genom att inte räkna upp det i fast penningvärde, dels genom att använda en del av det till underhåll, det årliga underhållet. Man äter alltså upp investeringspengarna på det sättet genom att använda det till drift och konsumtion. Det kan inte vara en vettig väg att gå, nu när vi äntligen har fått resurser för att börja bygga det här landet.
Fru talman! Jag är ledsen om jag smärtar min gode vän Georg här, men faktum är att Georg Andersson kämpade tappert under ett par års tid för att få fram pengar. Det var bra. Det var synd att han inte nådde ända fram när det gäller exempelvis de 5 miljarder som skulle komma från televerket genom att inte vara med och betala notan. Den andra ändan av det projektet var nämligen att televerket självt skulle få lägga fast en kostnadsanpassad taxestruktur. Där ville Georg Andersson inte vara med och betala notan sedan. Men det är en annan sak. Vad vi nu gör är att vi tar fram ytterligare ett stort antal miljarder, jag kan inte säga hur många, som vi vill lägga till detta anslag som tidigare har hetat K1. Detta är verkligheten. På så sätt får vi både ökade investeringsanslag och på kort sikt pengar över, som kan användas till att öka underhållsanslagen när vi nu går in i högkonjunkturen.
Fru talman! Detta kan ju vidgas långt till investeringar av teleinvesteringsanslag och försäljning av företag och till frågan om televerkets taxehöjningar. Jag är beredd att återkomma till detta i andra debatter. Nu handlar det om att departementet, regeringskansliet, gick ut med en information om att drifts och underhållsanslagen ökar i motsats till vad som var fallet tidigare. I praktiken är det inte så. Det var detta jag ville få belyst i den här diskussionen. I den politiska debatten kan vi alla tjäna på att vi håller oss till fakta i den information vi lämnar. Vi bör inte skapa föreställningar om att det sker saker och ting som sedan inte sker. Jag har talat med vägdirektörer runt om i landet, och de är ganska bekymrade över att de inte får de pengar de hade räknat med för att kunna börja ta ifatt litet av det eftersatta vägunderhållet. Detta har vi tyvärr brottats med under en tid.
Fru talman! När vi lade fram budgetpropositionen var vi medvetna om att den i visst avseende skulle utgöra en besvikelse. Vår infrastrukturpolitik skall helt enkelt inte gå helt och hållet över statsbudgeten. Vi vill ta fram nya pengar genom att sälja ut statliga företag och annat. Under tiden har vi varit innovativa, och vi vill utnyttja lågkonjunkturens lägre entreprenadprisindex till att satsa och göra investeringar som Georg Andersson har varit med och beslutat om, och ändå få pengar över. Låt oss, Georg Andersson, träffas vid utgången av det budgetår som börjar den 1 juli i år och se hur mycket av underhåll som ändå har skett på vära vägar! Det tror jag är vad vi skall se fram emot. Jag vågar nästan lova Georg Andersson att vi vid den tidpunkten kommer att ha genomfört underhåll som motsvarar mer än de 4 % som vi aviserade i budgetpropositionen.
Fru talman! Jag är naturligtvis glad och tacksam om underhållsinsatserna kan ökas, men jag tycker inte det känns bra om det skall ske med hjälp av investeringsmedel. Att sälja fasta egendomar för att konsumera det man har tjänat genom att använda det till drift och underhåll av grusvägar och nedslitna asfaltsvägar kan inte vara en vettig förmögenhetsförvaltning. Jag vill därför att kommunikationsministern och hela regeringen besinnar sig.
Fru talman! Jag reagerar kraftfullt mot den beskrivning av politiken som Georg Andersson ger. Vi säljer inte ut några tillgångar för att använda det vi får in för konsumtion, utan vi skall använda medlen till investeringar. Det är fullt klart. Det vi gör är att vi är beredda att utnyttja de förbilliganden som kan komma att ske med anledning av lågkonjunkturen och den mellanskillnad som då uppstår för ett förbättrat underhåll av det vägnät och det järnvägsnät som i dag är eftersatt.
Fru talman! Men det är ju de pengar som är avsatta för investeringar som Mats Odell till dels vill förvandla till konsumtion, dvs. drift och underhåll. Det är ju ostridigt så. Det som Mats Odell säger här nu är också vad som står i budgetpropositionen. Detta är en olämplig metod, som jag menar bör avvisas. Vi skall inte använda inkomster från försäljning av fast egendom till drift och underhåll.
Fru talman! Vi skiljer oss i vår bedömning av detta. Det skulle naturligtvis vara mycket frestande för mig att gå igenom finansieringen av de underhållsåtgärder som Georg Andersson tidigare genomförde. Georg Andersson fastslog i ett beslut att vägverket under 1989 skulle få använda 300 knaprade man på en tidigareläggning av beläggningsarbeten för 400 milj.kr. Att låna av framtiden, Georg Andersson, är inte heller någon ideallösning. Vi befinner oss emellertid i ett kärvt statsfinansiellt läge. Jag tror att det om ett år, när vi tittar på vad vi har lyckats genomföra, är lättare att få perspektiv på vad den här politiken innebär.

Fru talman! Åke Selberg har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder så att vissa investeringar på järnvägslinjen mellan Boden och Haparanda kan komma till stånd. Banan mellan Boden och Haparanda är i dag klassificerad som länsjärnväg, vilket innebär att det är regionen som beslutar om prioritering av medel till upprustning av banan. Avgörande för huruvida banan skall upprustas eller inte, alldeles oavsett vem som bekostar en sådan upprustning, bör enligt min mening vara banans långsiktiga framtida utvecklingsmöjligheter. I dagsläget finns det inget som tyder på att omfattningen av godstrafik på banan kommer att öka inom den närmaste framtiden. Frågan om att överföra Haparandabanan till stomnätet har diskuterats, och banverket har till uppgift att löpande se över och lämna förslag till eventuella förändringar av den rådande indelningen av bannätet. Haparandabanan är, tillsammans med ett par andra länsjärnvägar, speciell så till vida att den går mot nationsgräns. Om banverket föreslår att Haparandabanan skall föras över till stomnätet, är jag naturligtvis beredd att pröva ett sådant förslag i positiv anda.
Fru talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret, även om jag inte tycker att det är tillfredsställande. Min fråga har föranletts av de mycket stora och snabba förändringarna i Sovjet och på Nordkalotten, där en ökad öst--väst-handel kan förväntas, främst i Ryssland och de tätbefolkade regionerna på Kolahalvön. Det finns i dag ett stort intresse i t.ex. Murmansk och Belomorskregionerna av att öka handelsutbytet med de skandinaviska länderna. Vi vet också att en del järnvägsförbindelser i det här området förbättras för att kunna utnyttjas i större utsträckning. Problemet med att skapa järnvägsförbindelser direkt med Haparanda är dels banans beskaffenhet, dels de olika bredderna på järnvägen, dvs. att den är smalare på den svenska sidan än på den finländska. Det har också tidigare varit många problem med det här. I dag måste man omlasta vagnarna, och om det skall bli möjligt att fortsätta med transporterna här måste vagnarna också kunna omaxlas i Haparanda.
Fru talman! Det här är en region som är hårt drabbad av konjunkturnedgången, strukturrationaliseringar och annat, och regeringen är oerhört intresserad av att på alla tänkbara och rimliga sätt bidra till att hela Sverige skall kunna leva. Då är det mycket viktigt att infrastrukturen är bra och konkurrenskraftig. Problemet när det gäller just Haparandabanan är den minskande trafiken. Jag bad departementet att ta fram underlag, och det visade sig att det 1988 passerade 1991 till 7 517, då man var nere på 172 000 ton. Det är den dagsaktuella utvecklingen. Som Åke Selberg säger, är utvecklingen i Östeuropa mycket lovande på många sätt. När det sker en trafikutveckling som är positiv, när det uppstår ett tryck på den här banan, är jag beredd att vidta alla relevanta åtgärder för att man skall kunna möta den utvecklingen och se till att infrastrukturen står i samklang med behoven. Problemet i dag är hur man skall få en ökad trafik på banan, inte att öka de administrativa insatserna. Man kan lägga in banan i stomnätet, men det bidrar inte på ett särskilt positivt sätt till den näringspolitiska utvecklingen i Haparandaområdet. Vi måste vara mera kreativa än så, Åke Selberg. Vi får tillsammans, med alla goda krafter, jobba för att stärka den här regionens näringspolitiska växtkraft, bl.a. genom en framsynt politik på det ekonomiska området, och när det blir ett tryck på banan trafikmässigt skall vi ta itu med den också.
Fru talman! För att få ett ökat tonnage på banan måste man vidta vissa åtgärder. Vad som nu har hänt är att vagnarna måste axlas om. Det här har man klarat vid gränsen mellan Polen och Ryssland, och därför är det viktigt att vi också klarar det i Haparanda. Om vi inte gör det kommer tonnaget knappast att öka. Det vore därför framsynt att vidta dessa åtgärder när det gäller bangården i Haparanda.

Fru talman! Ja, Åke Selberg, jag är beredd att vidta åtgärder som kan bidra till att infrastrukturen blir attraktiv för ökad godstrafik till bl.a. Murmanskområdet. Men jag tror faktiskt att helt andra åtgärder också måste till. Det kan vara en nödvändig åtgärd när trafiken ökar, men det är långt ifrån en tillräcklig åtgärd för att man skall få till stånd den utvecklingen, som vi alla vill ha. Vi skall inom regeringen på olika sätt lägga fram förslag som skall stödja den regionen. Jag är själv inriktad på att komma upp till det distriktet -- det har jag lovat vid en uppvaktning -- för att studera den här saken på plats. Jag har en positiv inställning till att i det området vidta åtgärder som är relevanta för att trafikutvecklingen skall kunna bli den som vi alla hoppas på.
Fru talman! Både pressen och de personer som uppvaktade kommunikationsministern var ganska förhoppningsfulla efter uppvaktningen. Jag hoppas verkligen att det också skall bli resultat av den. Jag har suttit och lyssnat på ett par frågedebatter där man har diskuterat kostnaderna för vägunderhållet, osv. Jag förstår problemen med det. Men här har man en möjlighet att få den tunga trafiken från vägarna, åtminstone delvis. Om man kan öka trafiken på Haparandabanan får man också en ökad trafik på stambanan, och det skulle också vara en klar fördel.

Fru talman! Maud Ekendahl har frågat mig om den planerade tunneln genom Hallandsåsen kan flyttas från Förslöv till Margaretetorpstrakten. Vidare har Ingvar Eriksson frågat mig hur jag avser medverka till att miljökonsekvenserna blir allsidigt belysta vid utbyggnaden av västkustbanan. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Banverket har utarbetat olika förslag till sträckningar av järnvägen genom Ängelholm, och dessa förslag är för närvarande ute på remiss. Ett antal olika förslag har presenterats, och syftet med det remissförfarande som banverket nu genomför är att för och nackdelar i de olika alternativen skall belysas av remissinstanserna. Något beslut om en slutlig sträckning genom Ängelholm har ännu inte fattats. Hallandsåsen är inte på något sätt avgörande för vilken lösning som slutligen väljs på sträckan genom Ängelholm. Banverket upprättar alltid miljökonsekvensbeskrivningar vid nybyggnationer men även vid väsentliga ombyggnader av befintlig järnväg. Dessa beskrivningar ser jag som en naturlig del av banverkets utredningsarbete. Då det gäller sträckningen genom Ängelholm har översiktliga miljökonsekvensbeskrivningar upprättats för de alternativa sträckningar som nu är ute på remiss. När banverket med utgångspunkt i remissvaren har reducerat antalet tänkbara sträckningar kommer mer kompletta miljökonsekvensbeskrivningar att upprättas för de kvarvarande alternativen. Genom dessa miljökonsekvensbeskrivningar och genom det nu pågående remissförfarandet kommer enligt min mening miljökonsekvenserna att bli allsidigt belysta.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret på min fråga. Anledningen till min fråga till kommunikationsministern är att banverkets utredningsförslag om dubbelspårets sträckning genom Ängelholms kommun för närvarande är ett mycket stort allmänt diskussionsämne, bland politiker, inom naturvårdsverket, och inte minst faktiskt bland allmänheten. Allmänheten har engagerat sig mycket hårt i den här frågan. Man har bildat en opolitisk förening vid namn Västkustbanans framtid. Man har överlämnat en namninsamling med ca 4 000 Banverket säger att tunneln skall placeras i Förslöv, och man är inte beredd att ändra på detta. Jag hör nu att kommunikationsminister Mats Odell uttalar att något beslut om en slutlig sträckning genom Ängelholm ännu inte har fattats. Jag är väl medveten om att man inte har gjort det. Vidare anser kommunikationsministern att det planerade läget för tunneln genom Hallandsåsen inte på något sätt är avgörande för vilken lösning som väljs för sträckan genom Ängelholm. Jag vill därför ställa en följdfråga. Kan man tolka svaret som att kommunikationsministern har bestämt sig för att tunneln skall ligga på det ställe som man nu har planerat?
Fru talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret. Jag ställde frågan eftersom debatten om Hallandsåsen och Ängelholm har kommit in i ett intensivskede. De många förslagen på sträckning genom Ängelholms kommun medför alla betydande konsekvenser för miljön, närboende och människor verksamma i de berörda områdena. Det är därför intresset för frågan är så stort och debatten har blivit så intensiv. Statsrådet ser det som en naturlig del av banverkets utredningsarbete att upprätta miljökonsekvensbeskrivningar vid järnvägsbyggen och framhåller i det här fallet att översiktliga sådana redan har utförts. Efter den remissomgång som nu pågår kring de framlagda alternativen, menar tydligen statsrådet att mera konkreta miljökonsekvensbeskrivningar skall göras över de alternativ som då kvarstår. Det är självfallet tillfredsställande och nödvändigt. Jag anser ändock att stora brister råder i grundplaneringen för ett så omfattande projekt som detta. Banverket har vid planeringen arbetat lokalt bit för bit och kommun för kommun utan den, som jag anser, nödvändiga kopplingen och samordningen mellan kommuner och regioner. Exempelvis tycks det som om planeringen nära nog slutförts norr om och genom Hallandsåsen innan man över huvud taget har tagit sig an problemen söder om åsen och genom Ängelholm. Detta är inte bra och har nu lett till en svårhanterlig situation för politiker och allmänhet i området. Tiden är nu mycket knapp, och den mycket komplicerade debatten har blivit irriterad och svårhanterlig för alla. Varför har det blivit så här? Vad är statsrådet beredd att göra för att komma till rätta med problemen, ovissheten och den oro som så många i dag känner? Vad finns det för möjligheter att genomföra förändringar i sträckningen och även när det gäller miljöhanteringen i den här frågan?
Fru talman! Jag vill säga rent allmänt att den planerade sträckningen genom Hallandsåsen av banverket har bedömts vara den optimala sträckningen. En mycket viktig faktor som påverkar tunnelns läge är Båstads möjligheter att i framtiden ha en station längs västkustbanan. På den här aktuella sträckningen är det möjligt, men med en mera östlig dragning skulle Båstad inte få någon station längs västkustbanan. Det här är en viktig trafikpolitisk fråga i sammanhanget som man inte kan bortse från. Jag har följt debatten via tidningsklipp och har sett att det finns ett mycket starkt folkligt engagemang. Det är på ett sätt mycket bra att så är fallet. Det är viktigt att vi som politiker kommer med tydliga signaler. Den här frågan befinner sig emellertid för närvarande på ett beredningsstadium. Av konstitutionella skäl är jag förhindrad att ingripa i den här typen av förvaltningsärenden. Jag vill gärna säga att det har förvånat mig som kommunikationsminister att det i ett antal ärenden ligger till på det här sättet. I själva verket ligger regeringens möjligheter att påverka, litet hårdraget, när det lett fram till expropriationsärenden. Jag menar att det är en mycket tveksam hantering att det skall vara så. Jag håller med frågeställarna om att man på något sätt borde se över regeringens möjligheter att påverka. Vi kan för närvarande konstatera hur det är. Banverkets förslag till dragning genom Ängelholms kommun har remitterats, och Ängelholms kommun har anhållit om förlängd remisstid till utgången av mars månad detta år. Dessutom har kommunen begärt ett mer detaljerat underlag avseende vissa av dessa alternativ. Det kommer remissinstanserna att få före februari månads utgång.
Fru talman! Man har från banverket uppfattat att det klart har sagts att tunneln skall ligga vid Förslöv. Samma uppfattning har kommunledningen och vår landshövding Anita Bråkenhielm, som vi var på besök hos. Det vore bra om man kunde få ett besked om det fanns en möjlighet att flytta tunneln till Margeretetorpstrakten, eftersom sträckningen då skulle bli helt annorlunda. Vad man eftersträvar med ett nytt dubbelspår är att få en så rak bana som möjligt. Jag vet att kommunikationsministern inte kan svara på detta, men ändå låter det som om Förslöv skulle vara det alternativ som kommer att gälla. Men detta är ett gammalt problem, och det finns problem med halka över åsen vintertid. Man har kanske därför trott, att där järnvägen i dag drar fram är bästa läget. Vi kan inte göra något och få en annan sträckning om vi inte kan få besked om man kan ändra tunnelns förläggning
Fru talman! Jag finner att statsrådet delar de synpunkter jag framförde när det gäller planeringen och beredningen av detta ärende, och kanske motsvarande ärenden på andra håll. De visar sig ofta bli mycket komplicerade. Det finns brister, och jag finner det också tillfredsställande att kommunikationsministern är beredd att se över sättet att hantera så här allvarliga och svåra frågor. Men det som de facto är viktigt är det som jag också framhöll, nämligen samordningen mellan kommunerna. Här säger kommunikationsministern att tunneln hamnar där den nu uppenbarligen tycks hamna, och att det beror på Båstads kommun. Där har man tydligtvis gjort upp med Båstads kommun, och även när det gäller området norr därom, innan man över huvud taget var på det klara med hur man tänkte sig den vidare framfarten söder om åsen. Det är det som är kärnan i det hela och som har skapat den näst intill omöjliga situation som politiker och allmänhet i Ängelholm befinner sig i. Det viktiga är nu att få fram alternativa förslag för att sedan pentrera dem noggrannare.
Fru talman! Vi bör uppmärksamma det som nu ändå gäller, nämligen att banverket tar fram ett antal olika förslag till sträckningar som sedan går ut på remiss för att man skall få denna folkliga förankring och en debatt om sträckningen och dessa viktiga frågor. Vi kan också konstatera att den lagstiftning som gäller för planärenden är oerhört kraftfull. Den ger staten oerhört starka instrument för att främja optimala järnvägsdragningar. Jag påpekade i den förra delen av svaret att man kanske bör se över rutinerna eller principerna för i vilka lägen regeringen skall göra en bedömning osv. Dessa ärenden kommer i dag till regeringen i ett mycket sent skede. Fru talman! Jag vill slutligen säga att det planerade läget genom Hallandsåsen inte är avgörande för vilken lösning som skall väljas på sträckan genom Ängelholm. Det tror jag är det viktigaste besked som jag kan ge till de två frågeställarna i dag.
Fru talman! Det är många som anser att det är mycket viktigt var tunneln placeras. Jag vill ställa en sista fråga till kommunikationsministern. Gör det någon nytta om kommunledningen kommer på besök hos kommunikationsministern i Stockholm, eller skulle man kunna tänka sig att kommunikationsministern kunde komma ner på ett besök till vår kommun för att diskutera den här problematiken?
Fru talman! Kommunikationsministern säger att regeringen kommer in i ett sent skede. Jag förstår att det är så, men det är inte tillfredsställande. Kommunikationsministern säger också att det är viktigt med folklig förankring. Vi har erfarit att detta är mycket viktigt, eftersom situationen är mycket svårhanterlig i dag. Kommunikationsministern säger också att tunnelgenomgången inte är avgörande för hur det skall gå sedan. Då kan ju frågan jag ställde, som jag inte fick svar på, tas upp igen, nämligen om det är möjligt att komma med något annat förslag än just något av dem som banverket har lagt. Det finns nämligen vissa sådana tankegångar som har kommit in i bilden, eftersom de andra har verkat svåra att genomföra av olika skäl.
Fru talman! I det här läget kan jag bara lova en sak, och det är att jag inom de ramar som konstitutionen ger mig skall titta på detta ärende och väga in alla relevanta synpunkter som kommer från remissinstanser vid den tidpunkt när det blir ett ärende på mitt bord. Jag kommer alltså att göra det. När det gäller möjligheten att komma med andra förslag får de i så fall riktas till banverket. Det är alltså inte en fråga för regeringen. Jag tror att det vore oerhört värdefullt om man kunde hitta något av de nu aktuella förslagen och samla opinionen omkring de. Det vore det bästa sättet att snabbt få i gång dessa arbeten och se till att den här järnvägen kommer till stånd så fort som möjligt.
Fru talman! Jag finner att det finns möjligheter här, om man i det här arbetet i remissomgången kan komma fram till någonting som kan ena. Det är inte för sent att vinna förståelse för detta. Sedan vill jag till sist bara säga att det inte är frågan om att ifrågasätta den satsning som regeringen nu gör på de framtida järnvägsnätet. Vi delar uppfattningen att den är nödvändig när man tänker framåt. Det är frågan om att försöka få till stånd en sträckning och ett arbete inför denna sträckning som gör att människor kan få förtroende för det. Detta saknas i dag. Jag tror att det är bra att kommunikationsministern vet hur förhållandena nu är i Ängelholms kommun.

Fru talman! Lars Sundin har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att öka effektiviteten i vårt katastrofbistånd till Baltikum. Till en början vill jag lämna en kort redogörelse för leveransläget beträffande den svenska hjälpen till de tre baltiska staterna. Däremot avser jag inte gå in på bakgrunden till biståndet utan vill här hänvisa till min redogörelse i riksdagen den 23 januari i år. Den sammanlagda hjälpinsatsen till Baltikum uppgår till 60 milj.kr. varav 54 milj.kr. belastat det s.k. katastrofanslaget och 6 milj.kr. det bilaterala anslaget för insatser i Central och Östeuropa. Av detta belopp har Estland kommit i åtnjutande av 30 Litauen: Inköp av mediciner för 8 milj.kr. bereds för närvarande av SIDA tillsammans med en konsult. Specifikation för inköp av kraftfoder för 7 milj.kr. har överlämnats till jordbruksministeriet för accept. Kraftfoder för 9 milj.kr. har upphandlats och skeppas med början nästa vecka. Specifikationer för inköp av sjukvårdsmateriel till ett belopp av 1 milj.kr. har för ett par dagar sedan av hälsoministeriet i Riga överlämnats till SIDA för inköp. Estland: Korn för 5 milj.kr., eller 8 000 ton, har börjat skeppas i omgångar med start den 27 januari i år. Ett belopp på 5 milj.kr. för inköp av petroleumprodukter har satts in på Estlands Riksbanks konto i svensk bank, och enligt uppgift från vår ambassad i Tallinn har inköp påbörjats. SIDA har för 6 milj.kr. beställt mediciner och medicinsk utrustning på basis av de specifikationer som hälsoministeriet i Tallinn överlämnat. På estnisk begäran, som inkom till SIDA den 28 januari, kommer 4 milj.kr. att finansiera utrustning för produktion av enklare läkemedel. Därutöver har av de 10 milj.kr. som utfästs för att underlätta bränsleimporten till Estland 4 milj.kr. utbetalats till SUKAB. I söndags anlände till Tallinn 3 840 ton olja. Lossningen avslutades under måndagens förmiddag. Jag vill påpeka att den del av biståndsinsatsen, som gäller olja, är liten jämfört med övriga insatser. Trots detta är det den insatsen som fått all medial uppmärksamhet. Så till Lars Sundins fråga om effektiviteten i vårt katastrofbistånd till Baltikum. Under slutet av förra året uppstod en helt ny och mycket svår ekonomisk situation som kan liknas vid en katastrof i f.d. Sovjetunionen och i Baltikum. Varje katastrof är att se som en unik händelse, som kräver sin särskilda uppmärksamhet. Således är de principer som vägleder vårt handlande i katastrofsituationer i allmänhet relevanta även för situationer i Central och Östeuropa. Det första steget måste i allt seriöst katastrofarbete vara att identifiera behoven. Först därefter är det möjligt att bedöma vilka åtgärder som måste sättas in för att tillgodose dessa behov dels på kort sikt, dels på medellång sikt, så att nya katastrofer kan undvikas i framtiden. Med andra ord -- effektivt hjälparbete måste vara behovsstyrt. Villigheten att hjälpa kan vara stor, som i fråga om hjälpen till Baltikum, men om de varor som skickas inte kan användas är det inte mycket bevänt med hjälpen. Jag vill således påstå att det närmast är att se som ett axiom att allt hjälparbete börjar med att se till behoven, och inte tvärtom. Detta arbete kan ta olika lång tid beroende på omständigheterna. Hjälparbetet i Baltikum har således krävt ett flertal kontakter med myndigheterna på plats, vilket gjort att leveranserna fördröjts mer än vad vi räknat med. Det är inte bara vi i Sverige som fått erfara hur hjälparbetet fördröjts. Vi delar denna erfarenhet med många andra länder. Trots dessa initiala svårigheter har Sverige varit först med sina hjälpinsatser i Baltikum. Samtidigt vill jag nämna att erfarenheterna från den senaste tidens arbete är sådana att vi funnit behov av att förstärka vår organisation och beredskap för handläggningen av katastrofärenden avseende Central och Östeuropa. En särskild arbetsgrupp har således på min inrådan tillsatts för koordinering och planering av de insatser som behövs för att tillmötesgå de akuta behoven. Dessutom kommer gruppen att bättre kunna tillgodose behovet av information om krisförhållandena i vårt närområde.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min fråga. Jag ställde frågan på grund av att statsrådet den 10 december i ett frågesvar till mig sade, att regeringen avsåg att redan före årsskiftet ge snabb och effektiv katastrofhjälp till de baltiska staterna -- till Estland, Lettland och Litauen. Men ingen hjälp kom till de baltiska staterna före årsskiftet. Av den redovisning som statsrådet nu gav framgår att hjälp bereds, att hjälp har levererats eller är på väg. Men alla de data som nämndes i svaret är från slutet av januari, dvs. en månad efter den 10 december, då Alf Svensson gav mig besked här i kammaren. Vad var det som ''hängde upp sig'', så att katastrofbiståndet inte kom iväg före årsskiftet, som det var tänkt?
Fru talman! Vi hade, som man säger, en mission -- dvs. en delegation -- i Estland och Lettland i mitten av december. Den 20 december -- jag hoppas att jag kommer ihåg rätt datum -- kunde delegationen leverera sina intryck och vad man kommit fram till under överläggningar med regeringarna och representanter för regeringarna i Estland och Lettland. Under alla omständigheter fattades det den 22 december ett beslut om att detta nu snabbt skulle kunna ske. Det låter som om jag vill vältra över något slags skuld på Estland och Lettland -- de länder som först var aktuella -- när jag säger att det tog väldigt lång tid för oss att få besked om vad man i dessa länder verkligen ville ha. Jag förstår opinionen, eftersom man kan tycka att det väl bara är att åka dit med en tankbåt med dieselolja eller tjockolja. Men detta är inte fallet. Om vi säger att det är fråga om en energileverans motsvarande ett värde av 4 milj.kr., måste vi låta Estland bestämma exakt vilken typ av olja man vill ha -- och detta varierade faktiskt från vecka till vecka. Jag kan bara som exempel nämna att det den 13 januari skulle vara dieselolja, och den 18 januari skulle det vara tjockolja. Den 21 januari var jag nästan desperat på grund av alla tidningsskriverier, så det var då vi satsade 5 milj.kr. direkt i en bank, så att mottagarna själva kunde köpa oljan. Den 22 januari skrevs avtalet. Jag beklagar detta, men min ärliga vilja och tron att detta skulle ske snabbt fanns där. Det viktiga för mig var ändå att man inte skulle komma och säga att det inte fanns något beslut, att det inte fanns någon vilja från vår sida -- den viljan fanns före julhelgen.

Fru talman! Jag är alldeles övertygad om att det är som statsrådet säger. Men jag frågade den 10 december om regeringen hade överlagt med representanter för balterna om vilken hjälp som behövdes, i vilken form den skulle ges och hur stor den behövde vara för att bli effektiv, och då svarade statsrådet obetingat ja på frågan om sådana överläggningar hade ägt rum. Han svarade att regeringen hade överlagt med balterna och att man hade fått besked om vad dessa önskade sig mest av allt, vilka varor det gällde och vilka grupper som behövde hjälp. Trots det var det något som hängde upp sig. Det är ju alldeles klart, som statsrådet säger, att erfarenheterna är sådana att man nu skall undersöka hur man skall förstärka organisationen. Detta framgår av svaret.
Fru talman! Jag tror i och för sig inte att enbart en förstärkning av vår organisation kommer att innebära att snabbheten blir påtaglig. Låt mig berätta att i början av december -- jag kan inte säga exakt vilket datum -- före det att den nämnda delegationen kom hem och före det att den hade gett sig i väg, hade jag bett att ambassadörerna för Estland, Lettland och Litauen skulle besöka mig, och det gjorde de. Jag sade: Tala nu om vad ni vill ha, så skall ni få det! Jag skall i varje fall se till att det fattas beslut. Då nämndes mediciner, kraftfoder och också olja, men behovet var då inte så akut som sedan blev fallet. Jag sade till dem att om de ville ha medicin måste de också tala om vilka mediciner de ville ha, ge mig specifikationer. Jag förstår det dilemma de då råkade in i, eftersom de behövde allt. En debatt uppstår då naturligtvis mellan de olika facken inom medicinen, och alla säger vad just de behöver. Innan man kommer fram till beslut har det, skulle man kunna säga, runnit åtskillig olja genom ledningarna. Men jag vill betona att vi var först där av alla hjälpande länder.
Fru talman! På vilket sätt skall den förstärkta organisationen kunna se till att det nu blir en snabbare handläggning av katastrofärendena i denna del av världen, Alf Svensson?
Fru talman! Jag tycker inte att vår handläggning av detta ärende har varit senfärdig. Jag vet att vi kommer till korta, och jag vet att jag gör fel, men jag vill faktiskt när det gäller de här frågorna säga att vi var snabba. Personalen på U-avdelningen var i tjänst jul och nyår och försökte mjölka fram besked -- jag måste få påstå det. Vi kunde inte göra mer än vad vi gjorde. Jag kunde inte ha folk sysselsatta mer än vad som var fallet. Vad vi nu upplever är att vi dagligdags fullständigt översköljs av idéer om vad vi skall göra för Baltikum. Jag kan försäkra Lars Sundin om att det fullständigt vimlar av idéer. För att detta skall kunna struktureras -- en del av idéerna är nog goda, men dock icke alla -- måste vi ha en förstärkt organisation. Jag hoppas naturligtvis också att det skall innebära att arbetet på den andra sidan skall kunna snabbas på.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret, och jag hoppas att jag slipper återkomma med ytterligare en fråga om varför den akuta hjälpen har dröjt. Nu är hjälpen tydligen på väg, och en del har redan levererats till Estland, Lettland och Litauen.
Fru talman! Jag tackar Lars Sundin för att han har ställt frågan så att jag har fått anledning att än en gång svara. Jag hoppas lika mycket som någon annan, möjligtvis mer, att detta skall snabbas på. Tack!

Fru talman! Catarina Rönnung har frågat mig om kommuner som redan under budgetåret 1992/93 startar treåriga yrkesförberedande program inom gymnasieskolan kommer att få statsbidrag för det tredje året eller om budgetpropositionen skall tolkas så att kommunen ensam blir betalningsskyldig. I det nuvarande samhällsekonomiska läget är det av utomordentlig betydelse att visa återhållsamhet med de offentliga utgifterna. Det rådande ekonomiska läget har gjort att en del av de medel som var avsedda att finansiera reformen inte kommer att kunna utbetalas under budgetåret 1992/93. Den teknik regeringen funnit vara mest lämplig för att delfinansiera reformen är att i första hand ta i anspråk det utrymme som kravet på rationalisering har givit. Rationaliseringskravet för budgetåret 1992 94. Självfallet får genomförandet av gymnasiereformen anpassas till den takt som den statliga och kommunala ekonomin tillåter. Jag vill emellertid försäkra Catarina Rönnung om att en reformerad gymnasieskola har hög prioritet på regeringens dagordning.

Herr talman!

I regeringsförklaringen anges att naturvården skall ges en central roll i miljöpolitiken och att den biologiska mångfalden skall värnas. En hög ambitionsnivå skall gälla i arbetet med att skydda värdefull natur såsom våra urskogar, hagar och våtmarker. Regeringen fäster alltså stor vikt vid att naturvården liksom miljöfrågorna i stort ges en framträdande roll i all verksamhet. Omsorgen om miljön framstår som alltmera viktig för alla de som brukar våra skogar. Ett långsiktigt skogsbruk och en ansvarsfull hushållning med skogarna är sedan länge grundläggande i den svenska skogspolitiken. Efter hand som nya kunskaper om sambanden i naturen kommer fram, om hur ekosystemen fungerar, måste de metoder vi använder i skogsbruket anpassas. Ett skogsbruk som inte bygger på de naturgivna förutsättningarna är ett misslyckande i det längre perspektivet. Detta kan vi inte acceptera. Denna grundsyn är en av utgångspunkterna för den skogspolitiska kommitténs arbete. Kravet på skogsbruket att ta hänsyn till naturvården infördes i skogsvårdslagen redan år 1975. Det var då en stor nyhet. Det innebar att skogsägarna åläggs att som ett naturligt inslag i sin verksamhet ta sådan hänsyn till en viss gräns. Jag är medveten om att skogsägarna inte alltid lever upp till de krav som ställs. Det visar den undersökning som skogsstyrelsen har gjort i samarbete med naturvårdsmyndigheter och intresseorganisationer. Men undersökningen visar enligt skogsstyrelsens redovisning att förhållandena i detta avseende är bättre nu än de var i början av Vi måste alltså i sammanhanget också komma ihåg att det under de drygt 15 år som har gått sedan skogsvårdslagen ändrades har tagits fram nya kunskaper om bl.a. sambanden i naturen och effekterna av olika ingrepp. Efter hand har också föreskrifter och allmänna råd med anknytning till lagen skärpts. Men detta räcker inte. Det gäller också att föra ut de nya kunskaperna och få skogsbrukarna att förstå och acceptera dem. Regeringens politik syftar bl.a. till att ge den enskilda människan ett större ansvar. Detta gäller även skogsbrukarna. Genom information, rådgivning och utbildning får allt fler skogsägare ökade kunskaper om naturvårdsfrågorna. Skogsstyrelsens utbildningskampanj Rikare Skog är ett utmärkt inslag i denna verksamhet. Den har accepterats av såväl skogsnäringen som företrädare för den ideella naturvården. Och den har rönt stor internationell uppmärksamhet. Det är genom ökade kunskaper som vi får förståelse för den hänsyn som måste tas. Särskilt viktigt i detta sammanhang är att inte glömma att utbilda alla de nya skogsägare som hela tiden kommer till. Det är en viktig uppgift för skogsvårdsorganisationen. Berndt Ekholm frågar också om det finns anledning att skärpa hänsynskraven i skogsvårdslagen. Den frågan är ställd till skogspolitiska kommittén som bl.a. har skogsstyrelsens och naturvårdsverkets undersökningar som underlag för sina ställningstaganden. Min inställning allmänt sett när det gäller skogsvårdslagen liksom när det gäller andra lagar, är att avreglering och ökat ansvar för den enskilde samt ökade kunskaper är en bättre väg att gå fram om man vill nå bra resultat. Jag tror att naturvårdsfrågorna på detta sätt blir bättre tillgodosedda än genom omfattande regleringar och tillståndstvång. Vad gäller Berndt Ekholms fråga om skogsvårdsavgiften kan jag nämna att knappt 60 milj.kr. av avgiften kommer att användas nästa år för ändamål som kan sägas ha anknytning till naturvården. Regeringen har i olika sammanhang uttalat att finansieringen av dessa ändamål kan komma att inrymmas under andra anslag. Enligt de tilläggsdirektiv som den skogspolitiska kommittén fick i höstas skall kommittén lämna förslag till den framtida omfattningen och finansieringen av denna typ av åtgärder. Berndt Ekholms sista fråga om hur långt markägarens ansvar för den biologiska mångfalden bör sträcka sig diskuterades förra året i samband med riksdagens miljöpolitiska beslut. Riksdagens ställningstagande då innehöll en beställning till regeringen om utredning av bl.a. den frågan. Den arbetsgrupp som sattes samman för denna utredning är nu färdig med sitt arbete. När det gäller just frågan om hur långt markägaransvaret skall sträcka sig har arbetsgruppen ansett att den bör behandlas i kommittéer med parlamentariskt inslag, nämligen skogspolitiska kommittén, miljöskyddskommittén och den nyligen beslutade äganderättskommittén. Arbetsgruppens bedömningar visar nämligen att kvalifikationsgränsen inte kan höjas utan att 1987 Jag anser för min del att det är en riktig bedömning som arbetsgruppen har gjort. Samtidigt vill jag hävda att många av de åtgärder som behövs i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden är normala inslag i skogsbruket och skall alltså inte behöva utgöra grund för ersättningskrav. Det gäller t.ex. sådana åtgärder som att undvika avverkning på åkerholmar och i surdråg, på strandkanter och i skogsbryn eller att lämna kvar boträd och torra träd som är viktiga för insektsfaunan. Som jag framhöll inledningsvis måste skogsbruket utgå från de naturgivna förutsättningarna vilket bl.a. innebär en ståndortsanpassning som är gynnsam för artbevarandet. Som sammanfattning av mitt svar till Berndt Ekholm vill jag säga, att det är genom bättre planering av skogsbruksåtgärderna och med ökade kunskaper och ökat ansvar hos dem som arbetar i det praktiska skogsbruket, som vi skall nå en bättre naturvårdshänsyn i samband med skogsbruk. Givetvis kan vi när det gäller särskilt skyddsvärda områden eller arter dessutom behöva tillämpa de mer långtgående åtgärder som naturvårdslagen möjliggör.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka jordbruksministern för svaret. En utgångspunkt kan vara den i interpellationssvaret åberopade höga ambitionsnivån i regeringsdeklarationen eller varför inte att statsrådet i svaret stryker under att skogsbruket måste bygga på de naturgivna förutsättningarna. Det är en fin inledning, och den väcker naturligtvis stora förväntningar. De har inte blivit helt uppfyllda. Det hade kanske inte jordbruksministern väntat sig heller. Men jag vill heller inte påstå att de blivit avvisade, utan det finns en positiv underton i svaret. Visst har det skett en positiv utveckling i skogsbruket i den meningen att det har gått åt rätt håll när det gäller naturvårdshänsynen. Det har det gjort med hjälp av lagar och utbildning och med hjälp av ambitiösa skogsmän och myndigheter. Men det man inte kan vara nöjd med är den tid det har tagit. Låt mig först anknyta till de två utredningar som behandlar naturvårdshänsynen i 21 § skogsvårdslagen, som jag har tagit upp i min interpellation. När det gäller skogsvårdsstyrelsens GRÖNSKA-studie kan man säga att det är ett anmärkningsvärt resultat som litet slätas över i skogsvårdsstyrelsens presentation av utredningen. Man presenterade bl.a. en slutsats där det sades att ''en viss förbättring av hänsynen till naturvårdens intressen har inträtt i skogsbruket'', och därefter ''efter ett och ett halvt decenniums påverkan''. Detta säger egentligen allt, nämligen att det har gått trögt. Trots att utredningen haft lagens minimikrav som utgångspunkt -- inte ekologiska minimikrav, utan lagens minimikrav, och de ekologiska minimikraven är säkert högre -- får man säga att resultatet är otillfredsställande. Var tredje regel har inte uppfyllts. På hälften av den studerade arealen uppfylls inte heller lagens krav. Sämst har det gått för den vetenskapliga naturvården, den som har att ta ansvar just för den biologiska mångfalden. För flertalet funktioner som har studerats har det tagits otillräcklig hänsyn, dvs. i 25--45 % av fallen. Resultatet ligger över miniminivån endast i 10-- Av länsstyrelsens studie, som är den andra studien, kan man konstatera att man inte blir mer uppmuntrad. Under 80-talet har 25 olika faktorer studerats med avseende på hänsynen. Man har då hamnat från ''ingen hänsyn'' till ''klart under lagens minimikrav''. Sämst har det gått när det gäller avverkning, transporter och skogsvägsbyggnad. När det gäller dessa 25 faktorer har man fått acceptabel hänsyn under de allra senaste åren, märk väl, endast i ett enda fall, dvs. i 1 av 25 fall. Ser man några år tillbaka på 80-talet finns alltså inte ett enda fall, och i början av 80-talet var resultatet minst sagt risigt. Det har blivit bättre, men det går mycket sakta. Jag utgår ändå från att svaret på min första fråga är att vi är överens om att det råder brister i skogsbruket på den här punkten. När det gäller min andra fråga om åtgärder för att näringen skall kunna leva upp till lagstiftningens målsättning, tycker jag inte att jordbruksministern ger ett svar. Det måste vara lika viktigt med lagefterlevnaden inom denna näring som inom alla andra. Utbildning måste i detta fall kompletteras med en attitydpåverkan, och här spelar naturligtvis ministern själv en mycket viktig roll med alla de tal som jordbruksministern håller landet runt i sådana här frågor. Vi måste förbättra planeringen, och skogsbruksplanens roll måste stärkas. Dessutom måste vi, precis som när det gäller miljöskyddet, hävda tillsynen på ett mycket bättre sätt. Kompetensen måste höjas inom skogsvårdsorganisationen om vi skall klara en sådan tillsyn. Det måste anställas fler biologer. Vi måste också överväga om inte sanktionsmöjligheter måste finnas också i skogsvårdslagen och användas på samma sätt som den möjligheten används inom andra näringar. Sanktioner används i praktiken inte alls i dag. När det gäller min andra fråga vill jag här fråga jordbruksministern om han ännu inte har några förslag om att förbättra lagefterlevnaden. När det sedan gäller den tredje frågan, om behovet av skärpta krav, pekar länsstyrelsen på att det behovet är stort. Jordbruksministern hänvisar, helt naturligt, till skogspolitiska kommittén, men markerar enligt min mening inte något större intresse för att skärpa kraven, utan pekar i stället på avregleringens betydelse. Det finns en övertro hos den borgerliga regeringen på att avreglering skall lösa alla problem, men så är det inte. Just när det gäller naturvården är det mycket viktigt med regleringar, och här finns behov av skärpta krav. Jag vill fråga jordbruksministern om det verkligen inte finns anledning att skärpa hänsynskraven. Jag går över till min femte fråga, som gäller markägarnas ansvar för den biologiska mångfalden. Här har inte miljöministern i ett tidigare interpellationssvar vågat ta ställning, utan fört över frågan till andra departement och bl.a. skogspolitiska utredningen. Moderaterna gjorde en markering i den förra debatten vi hade i den frågan, och även jordbruksministern gjorde en viss markering. Kommer jordbruksministern nu att tillse att den här utredningen följs upp av den skogspolitiska kommittén? Vilken inställning har jordbruksministern till frågorna om markägarnas ansvar?

Herr talman! När det gäller sådana här frågor är det naturligtvis viktigt att man anlägger en långsiktig syn. Skogsbruket är en mycket långsiktig näring, och förändringar går förhållandevis långsamt. Vi vet att det gjordes stora misstag i skogsbruket under 60 och 70-talen, misstag som ofta grundade sig på då känd kunskap och då tillämpad teknik. I dag vet vi mer, som jag sade i mitt svar på interpellationen. Vi har fått bättre kunskap om hur de ekologiska systemen fungerar, och vi skall ta hänsyn till den kunskapen. När det gäller de rapporter som Berndt Ekholm tar upp är det viktigt att notera att rapporterna i det långsiktiga perspektivet visserligen visar på betydande brister, det är jag också medveten om, men samtidigt visar de på en positiv utveckling och att utvecklingen under senare tid har snabbats på och går åt rätt håll. Inte mindre än 46 000 personer, skogsbrukare och skogsarbetare, har varit med i studiekampanjen Rikare Skog, och vi ser nu de praktiska effekterna av detta. Ansvarsfrågan kommer in i bilden i flera av de frågor som Berndt Ekholm tar upp i sin interpellation. Ansvaret för biotoperna och variationen i flora och fauna ligger naturligtvis till mycket stor del på markägarna, skogsbrukarna. När det gäller vilka sanktionsmöjligheter som behövs och vilka ändringar i lagstiftningen som behöver göras, är det frågor som den skogspolitiska kommittén kommer att ta upp, och jag skall inte här föregripa vad den skogspolitiska kommittén kommer fram till i det sammanhanget. Jag vill än en gång understryka vad jag sade i slutet av mitt svar, bl.a. som en kommentar till den femte frågan om markägarnas och skogsbrukarnas ökade ansvar. När det gäller småbiotoperna, surdrågen och impedimenten har markägarna att ta ett ansvar som inte behöver bli föremål för diskussion om intrångsersättning. Jag vill i detta sammanhang också peka på GRÖNSKA-utredningens resultat. Det påpekas i interpellationen att otillräcklig hänsyn tas på en rad områden. Det gäller impediment, småbiotoper, träd och buskar, där det i 38--46 % av fallen tas otillräcklig hänsyn. Det är naturligtvis så att man i det jordbruk som bedrivits under sen tid har gått fram alltför brutalt på hyggen. Man har ansett det som fint att det sett städat ut efteråt. Vi vet i dag att vi skall anlägga en annan syn på detta. Impediment och småbiotoper bidrar mycket litet till produktionen av virke och kan mycket väl lämnas utan att det innebär några kostnader för skogsägaren. Samma sak är det med träd och buskar -- torra träd som är viktiga både för fåglar och för insekter. Jag tror alltså att det mest angelägna är att gå vidare med den kunskapsuppbyggnad och den utbildning som vi har satt i gång. Det är betydligt angelägnare att göra detta än att skärpa regleringssystemet. Vi vet att med ökade regleringar skapar man snarare en motvilja hos alla de människor som är aktiva i skogsbruket.
Herr talman! När det gäller fråga två om efterlevnad av lagstiftningen vill jag säga att visst går det åt rätt håll. Samtidigt måste man emellertid konstatera att beträffande andra näringar, exempelvis industrin, kan vi ställa mycket, mycket tuffa krav på att man verkligen skall leva upp till lagreglerna. Men då det gäller skogsbruket går vi runt och tassar: då vågar vi inte ställa rejäla och konkreta krav. Och jag förstår inte varför vi skall göra skillnad mellan storindustri, småindustri, storskogsbruk och småskogsbruk. Jag tror att regler kan vara normbildande, även om jag självfallet delar ministerns synpunkter på att utbildning spelar en mycket viktig roll. Därför efterlyser jag synpunkter från ministern både när det gäller att leva upp till kraven på vad man kan göra ytterligare och när det gäller att skärpa kraven. Vad beträffar intrångsfrågan regerar ju jordbruksministern tyvärr ihop med ett parti som i den förra debatten om saken uttalade sig på följande sätt -- det är moderaterna: ''Vi reagerar därför när majoriteten uttalar att markägaren och företagaren skall ta sin del av det ekonomiska ansvaret för att säkra skyddsvärda områden. Det är ett ingrepp mot privat egendom och en kränkning av äganderätten.'' Kan det sägas tydligare vilket intresse som finns från moderat sida att ställa upp för att betala för sådana här intrång? Det är en märklig situation som råder inom skogsbruket. För industrin gäller polluter-paysprinciple, och det är länge sedan industrin fick betalt för att vidta miljövårdsåtgärder. Men när man kommer till skogsbruket kräver den ena organisationen efter den andra, med Dockered inom LRF i spetsen, att man skall ha full kompensation för att ta naturvårdshänsyn. Annars är man inte beredd att ta sådana hänsyn, och det tycker jag är en obegriplig hållning. Det kan inte vara så, att man inte själv är tvungen att ta ansvar för att den biologiska mångfalden skall överleva. Här måste det till ett annat synsätt som innebär att ansvaret tas, kanske något man skulle kunna kalla user-pays-principle. Ägandet är ju inte på något sätt absolut, vare sig när det gäller industrianläggningar eller när det gäller skogsmark. LRF har skickat ut en skrivelse där man säger: ''Förra regeringen ville av t.ex. naturvårdsskäl kunna begränsa rätten att bruka marken utan ersättning för markägaren. Med ett grundlagsskydd kan sådana tendenser stävjas.'' Man beskriver, med ungefär samma ord som moderaterna använde i den tidigare debatten, att här finns inget intresse för att ställa upp och prioritera naturvården högt, utan skall detta ske är det fråga om ett intrång i näringen, och då skall man ha betalt. Det får alltså inte industrin, men det kräver skogsbruket. Här skulle jag vilja ha ytterligare kommentarer av jordbruksministern.
Herr talman! Berndt Ekholm och jag och många andra i våra partier och i flera partier är överens om att polluter-pays-principle accepterar vi i dag. Det är en grundtanke när vi använder ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken, att den som förorenar skall betala. Sedan är det ju så -- och det förstår jag att Berndt Ekholm är medveten om, eftersom han gjorde ett tillägg -- att polluter-pays-principle är inte fullt tillämpbar i de areella näringarna, inom skogsbruket, för det är inte en förorening man sysslar med, utan det är fråga om åtgärder som kan skada t.ex. arterna och de ekologiska sammanhangen. I så fall skall man kan diskutera hur det här i stället borde utformas. Då är userpays-principle eller en utveckling av ett sådant tänkesätt intressant i sammanhanget. Detta stämmer ganska väl överens med det jag har sagt två gånger tidigare under den här diskussionen, att det finns en naturlig skyldighet för markägaren att ta ansvar för småbiotoperna, ta hänsyn till att livet fortsätter, se till att man bedriver skogsbruket på det naturgivna sättet, så att det går att ägna sig åt ett långsiktigt och uthålligt skogsbruk. Jag tycker att vi här skall diskutera de politiska frågorna, möjliga skillnader mellan politiska partier. Om intresseorganisationer framför synpunkter, som är av framför allt ekonomisk karaktär, så är det ingenting märkvärdigt. Men det innebär inte att de skall få gehör för dessa synpunkter i alla politiska församlingar. Jag vill också kommentera debatten i samband med att vi tog beslutet om miljöpolitiken förra året som Berndt Ekholm berörde. Där hade jag bl.a. en diskussion med moderaten Ivar Virgin och påpekade att det måste finnas regler så att det inte bara är de snälla som tar hänsyn till naturvården, utan det måste alla göra. Jag noterade att i slutet på debatten ställde Virgin i princip upp på samma ståndpunkt som jag intog. Naturligtvis är jag tacksam för att Berndt Ekholm i alla fall har ett visst förtroende för mig, och jag hoppas att i regeringen kunna genomdriva mina synpunkter. Låt mig också om igen peka på vad jag sade i mitt interpellationssvar, nämligen att redan i regeringsförklaringen är det angivet att naturvården skall ges en central roll i miljöpolitiken och att den biologiska mångfalden skall värnas. Jag tycker att det är tillräckliga uttalanden i det här läget för att man skall ha tilltro till att vi kommer att gå vidare på den här vägen.

Fru talman! Jag lovar Berndt Ekholm att jag skall ge miljöministern allt det stöd jag kan. Det är t.o.m. möjligt att jag åker med till Rio för att hjälpa honom i det arbetet. Jag är mycket intresserad av det internationella arbetet när det gäller bl.a. skogsmiljön och den biologiska mångfalden. Däremot har jag naturligtvis i grunden en annan uppfattning än Berndt Ekholm när det gäller vilka vägar man skall gå för att nå de här målen. Berndt Ekholm använder i detta sammanhang begreppet mosaiklandskap, och det är just vad vi talar om. Om man tittar på en flygbild över stora delar av Sverige så ser man att det är fråga om ett mosaiklandskap. Områdena är mycket små och mycket varierande. I vissa delar av landet är det stora, sammanhängande och likartade skogsområden, men i södra och mellersta Sverige har vi den här typen av mosaiklandskap. Om vi skulle välja att gå regleringsvägen och kartlägga alla dessa småområden, alla småbiotoper, alla surdråg, alla åkerholmar, alla sjökanter och alla skogsbryn och säga att detta är skyddsvärda områden och att det skall krävas tillstånd för att man över huvud taget skall få göra något i närheten av dessa områden, då skulle vi skapa en enorm byråkrati, som vi egentligen inte har råd med och som dessutom inte skulle få någon positiv effekt. Det viktiga är ju att de människor som arbetar med detta kan och vet hur man skall hantera dessa frågor, och det gäller vare sig det är fråga om anställda i det privata skogsbruket, i bolag, i statligt skogsbruk -- som vi hoppas att det blir mindre av så småningom -- eller enskilda skogsägare. Vi är nu på mycket god väg att ge människor kunskap om detta, och därmed kan vi få förståelse för våra åtgärder. Detta är enligt min uppfattning det viktigaste, och jag upprepar det gång på gång, eftersom vi på det området kommer att fortsätta arbetet mycket intensivt. Jag tror inte heller att straffskatter och en omfördelning av pengar via exempelvis en skogsvårdsavgift har någon positiv effekt. Det skapar bara en irritation, det sänker lönsamheten i skogsbruket, och det motiverar skogsbrukaren snarare att öka uttagen för att skaffa ihop pengar till dessa skatter. Om man kräver av den enskilde att han skall känna ansvar måste man enligt min mening också ha förtroende för honom. Man skall inte i varje ögonblick gå ut och samla in pengar. Den här regeringen har den attityden att vi tror att människor kan klara av att få ett visst förtroende. Men vi skall också, som jag sade, ha ett regelsystem som naturligtvis kräver att alla är med och bär det här ansvaret. Berndt Ekholm oroar sig mycket för delar av regeringen. Jag vill då än en gång understryka att regeringsbildningen föregicks av ett ganska långvarigt arbete med regeringsförklaringen och att mitt parti så att säga tillförde det fjärde benet under regeringsförklaringen, nämligen miljöpolitiken. Det benet sitter där nu, och det skall sitta där under den här mandatperioden.

Fru talman! Georg Andersson har frågat mig om jag är beredd att redovisa igångsättningsläget och sysselsättningseffekten för de infrastrukturinvesteringar som dels den tidigare regeringen beslutat om under 1991, dels den nya regeringen beslutat om under hösten 1991.

De järnvägsprojekt som kommer att vara i gång sysselsättningspaketet. Under förutsättning att tillstånd beviljas enligt gällande rätt kommer även arbetet med en tunnel genom Hallandsåsen på västkustbanan att komma i gång under 1992. På vägområdet kommer satsningar på E 6, E 4 och E 3 att skapa arbetstillfällen under 1992. Inom ramen för dels den tidigare regeringens sysselsättningspaket i september 1991, dels den nuvarande regeringens sysselsättningspaket i november 1991 kommer ett stort antal väginvesteringar att genomföras under 1992.

Fru talman! Det skulle uppta för mycket av riksdagsledamöternas tid att här i detalj redogöra för igångsättningsläget och sysselsättningseffekterna för resp. projekt. Därför har jag tagit fram en skriftlig redovisning av igångsättningsläget för de olika projekten, vilken jag redan har överlämnat till Georg Andersson.

Fru talman! Rune Thoréns inlägg är inte värt någon kommentar. De där resonemangen har vi hört så många gånger förr. Jag är i den lyckliga positionen att jag kan säga samma sak efter valet som jag sade före valet. Jag var mycket vänlig i interpellationen och erbjöd min medverkan. Jag tycker att det är en gemensam angelägenhet att nu få i gång de här projekten snabbt. Därför blir jag litet ledsen när Mats Odell efter sina välvilliga ord om mina insatser ändå försöker göra det här till något slags valtaktisk fråga. Jag erinrade i går Mats Odell om att jag kämpade i ett par års tid för att få fram de här pengarna, för att få till stånd de här satsningarna och för att få riksdagen att ställa sig bakom dem. När då lågkonjunkturen snabbt trängde på var det angeläget att påskynda projekten, så att vi fick fram besluten. Nu brinner jag av iver för att vi skall kunna genomföra dem. Att Mats Odell nu för tredje eller fjärde gången drar in diskussionen om televerket tycker jag liknar brottarens försök att lämna mattan; det är ett försök att komma ur den här diskussionen. En fördröjning av taxejusteringarna som beräknas minska intäkterna med ca 500 miljoner, kan ju ändå inte, Mats Odell, leda till att televerket måste uppskjuta investeringar för 2 miljarder och avskeda 2 000 personer. Det är en skrämselpropaganda och ett utpressningsförsök från televerket som jag tycker att statsrådet i fråga inte skall låna sig till att medverka i. Jag tycker att resonemanget om att infrastruktursatsningarna inte ger möjlighet att i någon större omfattning bemästra arbetslösheten var litet passivt, Mats Odell. Det går inte att med infrastrukturinvesteringar lösa problemen -- ungefär så föll orden. När vi diskuterar byggsysselsättningen med arbetsmarknadsministern och andra statsråd som är ansvariga för bostadsbyggandet säger de att vi nu inte kan bygga mer bostäder -- vi har lägenheter som står tomma. För att lösa problemen med en för hög nivå på byggarbetslösheten hänvisar man då till infrastruktursatsningarna. Men om kommunikationsministern vill tona ned dem blir läget väldigt bekymmersamt. Jag vill då återkomma till byggentreprenörernas oro. De här signalerna leder till att de ytterligare reducerar sina personalresurser och friställer folk. Då är vi utan instrument när vi nu skall dra i gång hela den satsning som om något år ändå förhoppningsvis skall gå med full fart. Än en gång: Jag är beredd att på allt sätt medverka till att påskynda den här planeringsprocessen, vars svårigheter jag är nogsamt medveten om.

Fru talman! Jag tänkte inte gå upp i debatten i dag, men eftersom kommunikationsministern nämnde diskussionen om investeringar och försäljning av statliga företag vill jag säga några ord med Dagens ''Vinst går till skuld, Statlig utförsäljning ger inga nya vägar'', lyder rubriken. Det är statssekreteraren Olle Wästberg som där som sin mening anför att pengarna inte skall gå till infrastrukturella investeringar utan till att betala av statsskulden. Hur blir det här?

Fru talman! Först vill jag svara Kenneth Attefors att jag inte har läst artikeln, bara hört talas om den. Det är alltså en enskild statssekreterare, som tydligen säger någonting i en debattartikel, vilken går helt stick i stäv med regeringsdeklarationen. Regeringsdeklarationen är på denna punkt solklar. Inkomsterna från utförsäljningen av statliga företag skall huvudsakligen användas till investeringar i infrastrukturen. Så långt är det rätt. Jag har inte hört ett ord om någon annan inriktning. Ingen av regeringsledamöterna har över huvud taget aktualiserat någon som helst annan inrikting när det gäller denna politik. Georg Andersson gör mig litet bekymrad. Tidigare har jag berömt honom för att han har förstått och t.o.m. gått i bräschen för en avreglering av transport och telepolitiken. Nu knyter han televerkets regionalpolitiska och sociala ansvar till ägarrollen. Menar Georg Andersson verkligen allvar? I proposition efter proposition har han själv skrivit att televerket skall avregleras och bolagiseras. Är det inte så, Georg Andersson? Samma sak har gällt statens järnvägar. Det är ju så, Georg Andersson, att 1988 års trafikpolitiska beslut innebar att statens järnvägar ålades ett lönsamhetskrav och att s.k. olönsam trafik upphandlades av statens järnvägar. Olönsam länstrafik handlas upp i konkurrens och kostnaderna sänks. Med postverket är det på samma sätt. Georg Andersson har själv varit med och låtit ett konsultföretag utreda vad den sociala och den regionalpolitiska kostnaden för posten är. Man har satt en prislapp på detta. Kostnaden finansieras därefter solidariskt via skattsedeln. En sådan politik har vi allså. Med televerket är precis samma sak möjlig. Koppla alltså inte ihop ägarrollen med det sociala och regionalpolitiska ansvaret. Det problemet uppstår redan vid bolagisering, även om staten äger 110 % av aktierna. Det är två helt skilda frågor. När det gäller storstadsförhandlingarna är det rätt att vi även här fick ärva en situation där allt inte var färdigt. Vad som nu gäller är att kvarvarande knutar skall vara lösta före sommarsemestern. Förhandlingarna bör vara färdiga någon gång i juni månad.